Herr talman! Det förhåller sig så här: För en tid sedan anmälde sig statsminister Fälldin till debatten för att göra en s.k. sammanfattning. Pliktskyldigast anmälde också Gösta Bohman och jag oss för att inte Thorbjörn Fälldin skulle lämnas alldeles ensam och övergiven med sin sammanfattning. Därefter strök sig Thorbjörn Fälldin från talarlistan. Kvar står då Gösta Bohman och jag, som håller plikten levande. Med hänsyn härtill tycker jag dock att det är befogat att jag i någon mån begränsar mina kommentarer och lämnar synpunkter på bara vissa frågor. Kjell-Olof Feldt och Erik Wärnberg har fullödigt klarlagt socialdemokratins politik, och Anna-Greta Leijon och andra följer upp i olika delar. Jag blev ganska skrämd när jag lyssnade till ekonomioch budgetministern, som lever i något slags drömmarnas skenvärld där regeringen bärs fram, bekransad av alla framgångar, och där vi kan se ljust på det mesta i tillvaron. Han lyckades tala bra länge utan att, såvitt jag kunde höra, nämna att vi har inte mindre än 133000 arbetslösa, varav 61000 är ungdomar. Han framställde det, såvitt jag förstår, som en framgång att ha en inflationstakt på 10 96 — 9 Zo plus någon procent. Det var en framgång. Framgångens ljus kring regeringen: bara 10 20. Men Rolf Wirtén svarade inte på frågan om vart de 40000 nya jobben, som skulle skapas genom devalveringen, tog vägen. I den text som vi nu har läst och som riksdagen skall ta ställning till står det att det är fråga om utgiftsnedskärningar på 12 miljarder kronor. Då frågar vi: Vilka utgifter är det som skall skäras ner? Till detta säger Rolf Wirtén att det är inte fråga om utgiftsnedskärningar, utan det är fråga om saldoförbättringar. Men det är något helt annat än vad som står i finansutskottets text. Där talas det om utgiftsnedskärningar — åtminstone tror moderaterna det. Jag skulle därför vilja fråga, för riksdagen måste ju veta vad den röstar på: Är det utgiftsnedskärningar på 12 miljarder, som ni lovar att genomföra för att få sitta kvar i regeringsställning, eller är det saldoförbättringar? Jag skulle vilja ha ett svar på det. Jag tror att många av dem som skulle drabbas av utgiftsnedskärningar vill ha reda på det. Det här framgångsscenariot och det förtida jublet och lovsången, som Rolf Wirtén stämde upp, ter sig särskilt oroande mot bakgrunden av det som faktiskt har hänt i landet. Den ekonomiska politiken arbetar med bestående osäkerheter. Det är sällan en ekonomisk-politisk åtgärd slår hundraprocentigt rätt eller hundraprocentigt fel. Man brukar säga att effekten är i huvudsak positiv eller i huvudsak negativ. Men såvitt jag förstår har den borgerliga regeringen lyckats med en i detta sammanhang närmast unik prestation; man har på ett år lyckats få in, vad jag skulle vilja kalla, två hundraprocentare på den negativa sidan. Jag tänker på den kraftiga åtstramningen, framför allt momshöjningen i fjol höst och räntehöjningen i januari. När den dåvarande borgerliga regeringen höjde momsen mötte det ett kompakt motstånd — från arbetsmarknadens parter, näringslivsorganisationer, en lång rad ekonomer och den politiska oppositionen. Jag kan inte minnas att ett regeringsförslag någonsin blivit så illa åtgånget. En i stort sett enig opinion av sakkunniga sade att en kraftig åtstramning av privat och offentlig konsumtion i en nedåtgående konjunktur skulle leda till arbetslöshet och minskad produktion. Det skulle inte stärka näringslivet — tvärtom skulle företag, särskilt mindre och medelstora företag, få problem och produktionskapacitet slås ut. Denna nedgång i den ekonomiska aktiviteten skulle samtidigt med en press uppåt på statsutgifterna för arbetsmarknadsoch näringspolitiken sannolikt leda till att budgetunderskottet ökade. Regeringen däremot sade — den var offensiv den gången också — att momshöjningen skulle leda till framgång. Regeringen ansåg att momshöjningen behövdes för att förhindra en väldig komsumtionsökning — det var en dramatisk försämring av ekonomin som plötsligt hade inträffat under sommaren -— och för att stärka budgeten. Nu ser vi resultaten av den förda politiken. Den omtalade konsumtionsökningen var det aldrig någon som märkte något av — den fanns ju aldrig; det var ju rena påhittet. Arbetslösheten når månad efter månad nya rekordhöjder. Statsbudgeten har inte alls stärkts. Tvärtom fortsätter det statsfinansiella förfallet. Jag tror att man då utgick från en budget med 56 miljarder i underskott. Detta skulle förbättras genom en höjning av momsen. Så höjde man momsen, och nu har vi ett budgetunderskott som snart närmar sig 80 miljarder. Underskottet blir 10 å 15 miljarder högre än vad regeringen räknade med. I tidningarna kunde man i förra veckan läsa att momshöjningen i fjol möjligen gav staten kompensation för inflationen. Men några nya inkomster blev det inte. Således kan vi sätta upp en stentavla, androm till varnagel: Den borgerliga regeringens momshöjning hösten 1980 blev misslyckad. Nu har vi facit i hand, och nu vet vi. Ingenting stämde av det som förutsågs. Detta misslyckande överträffas möjligen av räntehöjningen i januari 1981. Den borgerliga regeringen lyckades inte i finansplanen lägga fram några handlingslinjer för den ekonomiska politiken, än mindre några ekonomiskpolitiska åtgärder. Resultatet blev en kraftig spekulation mot kronan. För att undvika en devalvering av kronan chockhöjde riksbanken räntan. Denna räntehöjning fick snabbt förödande konsekvenser för investeringsbenägenheten, för många jordbrukare, egnahemsägare och andra. Likväl fick vi så småningom den devalvering som man skulle undvika. Således kan vi sätta upp en andra stentavla: Den borgerliga räntehöjningen i januari 1981 blev misslyckad. Det är mot dessa verkligt rekorderliga misslyckanden som vi skall mäta dagens jubelsång. Sverige har under senare år, liksom många andra länder, haft betydande ekonomiska svårigheter. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken är att stabilisera den ekonomiska utvecklingen. Det gäller på lång sikt i fråga om investeringar och balansering mot utlandet. En långsiktig politik av det slaget har försvårats av strukturomvandlingskriser i industrin och en internationell lågkonjunktur, som de borgerliga partierna i och för sig inte kan lastas för. Varje regering skulle på detta område ha haft stora svårigheter att brottas med — det skall erkännas. Men en regering har också till uppgift att föra en kortsiktig stabiliseringspolitik för att motverka konjunktursvängningar. På den punkten har de borgerliga regeringarna nästan helt misslyckats, och för detta bör de klandras, och klandras hårt. Den kortsiktiga stabiliseringspolitiken har under den borgerliga perioden nästan undantagslöst haft en inriktning som varit destabiliserande i stället för stabiliserande. Man har därmed försämrat förutsättningarna att lösa den långsiktiga uppgiften. Man har gått på tvärs mot den politik som man borde ha fört. Det hade varit bättre om man inte gjort någonting alls. Låt mig förklara vad jag menar. Devalveringarna 1977 fick unika förutsättningar att lyckas tack vare löntagarorganisationernas ansvarsfulla linjer 1978. Inflationen bromsades in till västtysk nivå, och konkurrenskraften stärktes tillfälligt. Därmed skapades ett samhällsekonomiskt utrymme som kunde ha utnyttjats för att leda in ekonomin på en väg mot balans. I stället för att utnyttja den internationella konjunkturuppgången 1978-1979, stimulerade de borgerliga partierna med alla medel ekonomin, trots att vi alltså befann oss mitt i en uppgångsfas i konjunkturen: skatter sänktes, konsumtionen ökades, kreditpolitiken lättades upp. Ni minns väl rapporterna i massmedia 1978 om att nu går det att låna i banken igen — det är fritt fram. Denna politik, som var precis raka motsatsen till en stabiliserande politik, . utformades i första hand av den lilla folkpartiregeringen. Men moderata samlingspartiet krävde i riksdagen en ännu mer expansiv politik och stödde slutligen med hull och hår och till sista kommatecknet folkpartiregeringen. Politiken ledde precis till de resultat vi varnade för: inflation, en rekordartad ökning av importen och en kraftig ökning av underskottet i bytesbalansen. Men inför valet kunde de borgerliga partierna stå och skryta och säga: Vi har fört landet ur krisen. De fotograferades under Djurgårdens ekar — de tre som fört landet ur krisen. Men dagen efter valet krafsade krisen på dörren i form av Industriförbundets rapporter och annat. Den expansiva politiken varade ungefär så länge som den internationella konjunkturen och de inhemska lagerinvesteringarna gick uppåt. När så dessa vände ansåg de borgerliga partierna att det var dags att lägga om politiken. Det var då vi fick momshöjningen, vid det urtima riksmötet, och den s.k. sparplanen i oktober — åtgärder som fick effekt mitt under lågkonjunkturen och fördjupade denna. Så gick man fel för andra gången, i destabiliserande riktning. Nu svänger lagerinvesteringarna uppåt, och den internationella konjunkturen visar tecken som allmänt tyds som att en gradvis uppgång är på väg under loppet av 1982. Då är det åter dags enligt regeringen att lägga om politiken i expansiv riktning. På nytt får vi höra de glada budskapen att det är lätt att låna i bank. På nytt försvagas finanspolitiken — nu skall momsen sänkas för att stimulera ekonomin. Det finns alltså på visst sätt ett slags makaber konsekvens i den borgerliga ekonomiska politiken: den har alltid förstärkt konjunktursvängningarna i stället för att stabilisera ekonomin. Och det är djupt allvarligt i en rad olika avseenden. För det första vittnar den förda politiken om en total brist på insikt i hur lönebildningen fungerar i den svenska ekonomin. Det är i och för sig förståeligt att de borgerliga partierna saknar inlevelseförmåga när det gäller de villkor under vilka löntagarorganisationerna verkar. Men det är oförsvarligt att man så till den grad saknar sinne för ekonomiska realiteter. Gång efter annan visar löntagarorganisationerna ett vid en internationell jämförelse helt unikt samhällsansvar, och gång efter annan utnyttjar de borgerliga partierna detta för att knipa poäng, för att mitt i en strukturell kris för den svenska ekonomin genom kortsiktiga stimulanser året före valet söka framställa läget som att ”alla kurvor pekar uppåt”. Nu senast har man i propositionen gått så långt att man, samtidigt som man föreslår åtgärder som kommer att försvåra avtalsrörelsen för 1983, myndigt framhåller vikten av en lugn avtalsrörelse vid just det tillfället. Mönstret går igen: sedan man själv i praktiken eldat på inflationen, springer man bort från sitt ansvar och lastar skulden för landets ekonomiska problem på löneutvecklingen, precis som om denna ägde rum i ett ekonomiskt tomrum, där ingen regering finns med ansvar för prisstabiliteten. För det andra skulle naturligtvis inte bara löntagarna drabbas av en sådan ryckig, destabiliserande politik. För företagarna innebär de internationella konjunktursvängningarna och annat en oundviklig osäkerhet. Svårigheterna för dem förstärks av den ekonomiska politiken. För det tredje innebär en kortsiktig stop-go-politik att talet om minskat förtroende för politikernas uppsåt verkligen får ett konkret underlag: väljarna får uppleva att de politiska instrumenten och den demokratiska processen används för att försöka ”rigga upp” ekonomin inför ett val. Notan översänds efter valet. Då blir det åter dags att tala om de strukturella obalanserna, som kräver långvariga och konsekventa ansträngningar för att rekonstruera den svenska ekonomin. Då blir det ånyo tal om behovet av återhållsamhet och förbättrad konkurrenskraft. Det var fel att höja momsen för ett år sedan. Det vet vi nu alla. Men det betyder inte automatiskt att det är rätt att sänka den nu. Det som egentligen "är så djupt oroande är budgetministerns uppfattning, att om vi var mot momsen för ett år sedan skall vi vara det nu också. Så om det var fel att höja den för ett år sedan, då är det ju naturligtvis rätt att sänka den nu. Så enkelt förhåller det sig inte i den ekonomiska politiken. Man får försöka lämpa politiken efter det aktuella konjunkturläget och efter de problem man står inför. Man skall inte stimulera ekonomin genom allmänna konsumtionsstimulanser inför konjunkturernas uppgångsfaser. Man skall inte följa upp en devalvering genom att försöka sudda ut dess inhemska verkningar genom en momssänkning. Detta är en elementär ekonomisk teori. Det är inte så konstigt att vi sitter i samma läge som för ett år sedan, när i stort sett all ekonomisk sakkunskap i landet säger att det är alldeles uppåt väggarna att först devalvera och sedan tillgripa en momssänkning för att temporärt sudda ut den sänkning av levnadsstandarden som devalveringen medför. Det kommer ju bara surt efter. Nej, det är också litet patetiskt när budgetministern säger att devalveringen är en framgång. Vad vet han om det? Det går ju inte att mäta förrän det har gått minst ett år efter devalveringen. En devalvering blir alltid en framgång i den meningen att den svenska exportindustrins konkurrenskraft förbättras temporärt. Ni stod allihop och sade 1977 att det årets devalveringar var en framgång. Nu vet vi att 1977 års devalveringar var ett misslyckande. De räckte inte. Resonerar man på det lättfärdiga sätt som budgetministern gör, blir varje devalvering en framgång till den dag då man måste vidta nästa devalvering, och denna blir en framgång tills man är tvungen att devalvera en gång till. Men att en devalvering innebär en framgång är något annat. En devalvering blir en framgång då den långsiktigt hjälper till att bygga upp ekonomisk styrka. Huruvida man lyckas med detta vet man inte förrän efter det att åtskilliga månvarv har passerats, åtminstone inte förrän efter nästföljande lönerörelse. Därför är det djupt oroande när budgetministern nu börjar skryta med att årets devalvering var så lyckosam. Vi har ju i den här situationen sagt — och det tycker jag är konsekvent — att man i detta läge framför allt skall inrikta sig på att sänka räntan. Det motverkar inflationen, minskar budgetunderskottet och stimulerar investeringarna. För drygt en månad sedan var det ju bottenlöst dumt att ens antyda något sådant som att man kunde sänka räntan; det begrep ju alla att detta var helt omöjligt. Sedan sänkte regeringen räntan efter ett par veckor — dock bara hälften så mycket som man borde ha gjort, så man har hälften kvar. Ni får gärna säga att det är väldigt dumt att tänka sig att sänka räntan. Ni kommer väl att sänka den så småningom, när ni tvingas till det. Men det är alltså den åtgärd som ger effekt i dagens läge och som måste byggas upp av en någorlunda stram finanspolitik och inte med en momssänkning. Nu har det inte blivit som regeringen ville, eftersom regeringen måste rätta sig efter moderaterna. Det blev inte mycket av den ekonomiska offensiven, när det kom till kritan. Och moderaterna vill fortsätta med åtstramningspolitiken och framför allt med en nedrustning av den sociala välfärden och fördelningspolitiken. Det har ju hänt så mycket de senaste veckorna att det är lätt att glömma vad som hände för en månad sedan. Men då, för en månad sedan, spekulerades det i en eventuell regeringskris. Bakgrunden var ett antal väldigt karska uttalanden på ömse sidor i det borgerliga lägret. Vi avgår om vi inte får sänka momsen enligt vårt förslag, sade både statsministern och utrikesministern. Barnsligt, sade Gösta Bohman. Fälldin tänker springa hem till mamma om han inte får som han vill, sade Bohman vidare. Men, sade han också, vi faller inte undan för hot. Vi prövar frågorna från sakliga utgångspunkter, och vi vill inte ha någon momssänkning. Det här lät ju väldigt rakryggat och pampigt från båda hållen. En del tog det väl på allvar. Det var kanske några som satt i stugorna och hurrade och tänkte att det här var bra — nu skall de avgå. Hotet hade alltså inte så stor verkan på svenska folket; det kom som ett ganska gott budskap för dem som möjligen trodde på saken. Det var emellertid inte så många. De flesta förstod naturligtvis att det bara var en skenfäktning. Det var knallpulver i pistolerna. Regeringen tänkte aldrig avgå, och moderaterna tänkte aldrig fälla den. Det var bara fråga om att visa musklerna, som en reporter uttryckte det. Fälldin sprang inte alls hem till mamma. Han sprang hem till pappa Bohman. Problemet är bara, som vanligt, att denna kompromiss mellan oförenliga borgerliga ståndpunkter, liksom så många gånger förr, blivit en dålig praktisk politik. Regeringen försöker rädda ansiktet och får litet momssänkning, men inte så mycket som man ville. Nu blev det i stort sett kvar en omfördelning. Pensionärer, studerande och arbetslösa skall betala en momssänkning som ingen känner någon entusiasm inför. Det är allt som blev kvar. Man tog från de utsatta grupperna för att finansiera momssänkningen. Moderaterna gav upp sin sakligt grundade invändning mot momssänkning för att framför allt få igenom en skrivning om att det skall bli hård åtstramningspolitik som skall sättas in senare, en åtstramning som helt skall ske via neddragning av de offentliga utgifterna. Så får man den fördelningspolitik man vill ha. Det är väl f. ö. typiskt att när de borgerliga partierna nu skall ena sig om riktlinjer för den ekonomiska politiken, så gör man det utan att i finansutskottets betänkande med ett ord beröra skattefrågorna. Men det kanske är lyckligt för moderata samlingspartiet, som suttit så länge i regeringen och pratat om marginalskattesänkningar, utan att kunna göra något åt frågan. Först när moderaterna lämnat regeringen gick det att arbeta fram en vettig reform av inkomstskatterna, en reform som moderaterna nu i sin grämelse försöker ge en nidbild av. Det är inte roligt att sitta som panelhöna — det är väl den röda tråden i alla de moderata anföranden som vi har hört i dag. Det är inte roligt att vara en panelhöna i skattedebatten, som man själv anser vara en huvudfråga. Men rätt skall vara rätt: Moderaterna har ofta haft framgångar genom att de fått med mittenpartierna på en utgiftsbeskärning på 12 miljarder kronor i nästa års budget. Finns det någon av mittenpartiernas riksdagsledamöter som har en föreställning om vad detta konkret kan innebära av sociala nedskärningar och försämringar för breda folkgrupper? Denna utfästelse till moderaterna har man skrivit på in blanco för att få sitta kvar ännu någon tid i regeringsställning. Men jag vill trots allt varna er. Det är inte bra, om ni försöker sudda ut. Är det fråga om verkliga utgiftsnedskärningar på 12 miljarder kronor eller ej? Det är en fråga som jag vill rikta både till herr Bohman och till herr Wirtén. Det är klart att moderaterna i sista stund kan slänga in en frälsarkrans genom att göra budgettekniska utgiftsbeskärningar. Det går alltid att optiskt greja med statsbudgeten. Men frågan är: Menar ni allvar eller är det optik? Det är viktigt att det här klaras ut i dag, för vi kommer ju att påminna om att vi har ställt de här frågorna till er. Alla kommer att minnas dem när budgeten läggs fram, och då är det inte så roligt att behöva sitta och mumla och försöka förklara bort det som har blivit sagt i dag. Ge därför ett ordentligt besked till dem som skall delta i omröstningen. Mittenpartierna har också, på moderaternas begäran, släppt förslaget om obligatorisk vinstavsättning. Det var i och för sig inget bra förslag enligt vår uppfattning, man behövde gå längre. Men nu finns ingenting. Hela uppläggningen av politiken är, som Kjell-Olof Feldt tidigare framhöll, utomordentligt allvarlig när det gäller våra framtida möjligheter att bekämpa inflationen. Om utvecklingen under nästa år blir sådan att den leder till starka kompensationskrav i nästa avtalsrörelse, är detta ett stort hinder för våra möjligheter att driva en framgångsrik anti-inflationspolitik. Risken för att detta skall inträffa ökar starkt, när inga åtgärder sätts in mot vad som kan bli en kraftig uppgång av vinsterna under 1982. Det mesta tyder på att vinstökningen blir betydande i exportindustrin, delvis som ett resultat av devalveringen. Vi har dess värre erfarenhet av vad som kan hända i avtalsrörelser, som inträffar efter en period av starka vinstökningar, även om dessa vinstökningar främst är koncentrerade till en eller ett par branscher. Men erfarenheten är dyster. Oviljan eller rädslan för att ingripa mot starka vinstökningar kan mycket lätt leda till att vi helt förlorar de positiva effekterna av devalveringen och på nytt tappar i fråga om konkurrenskraft. Det är över huvud taget tydligt, och detta har ju framgått så klart när regeringen äntligen kom in i debatten, att regeringen arbetar med ett utomordentligt kortsiktigt perspektiv i sin ekonomiska politik — tidshorisonten sträcker sig inte längre bort än till den 19 september 1982. Det är också på sitt sätt ett viktigt besked. Hela förloppet i höst har sammanfattats på ett utmärkt sätt av en liberal tidning, jag tror det var Falu-Kuriren. Tidningen skriver: ”Regeringen led följaktligen nederlag i momsfrågan. Annorlunda kunde det heller knappast bli efter den hårda låsning både Ullsten och Fälldin gett uttryck för tidigare: momssänkning eller regeringen avgår. I och med det beskedet var det fritt fram för moderaterna att öva utpressning. Den lyckades av allt att döma över förväntan ty regeringen är naturligtvis angelägen om att sitta kvar ytterligare en tid — åtminstone så pass länge att det inte är någon idé med nyval före det ordinarie valet nästa höst —— =.” Jag tror att detta är en riktig analys. Tidningen fortsätter: ”Vem det f..n. är som styr den ekonomiska politiken i landet kan faktiskt diskuteras. Då det gäller skatterna gjorde regeringen upp med socialdemokraterna, i momsfrågan med följdverkningar med moderaterna. Regeringens kryssningspolitik påminner om färden hos en viss känd ubåt. För den slutade seglatsen med grundkänning ——--.” Det är naturligtvis en något vinglig seglats som vi här har fått bevittna. Konturerna av grundet avtecknar sig redan tydligt — åtminstone i vad gäller datum. I detta läge vill vi socialdemokrater markera att vi står för en annan ekonomisk politik. I fråga om det längre perspektivet har vi det helhetsprogram som nu krävs, den samlade syn på landets ekonomiska problem som de borgerliga partierna saknar. Det har Kjell-Olof Feldt redan redovisat — jag behöver inte närmare gå in på det. De kortsiktiga åtgärder vi behöver vidta måste ges en sådan utformning att de inte försvårar våra långsiktiga strävanden utan underlättar dem.

Politiken skall utjämna konjunktursvängningarna — inte förstärka dem; att genom en mera ansvarsfull finanspolitik en lättnad på penningpolitikens område blir möjlig.

Man kan mot denna bakgrund skönja något av ett svart hål i dagens ekonomiska debatt. Vi vet att den ekonomiska offensiv som regeringen satt i gång med kom av sig — den satte moderaterna P för genom att framtvinga kompromissen om momsen. Men det stora svarta molnet är utgiftsbeskärningarna på 12 miljarder, som riskerar att drabba de utsatta grupperna. Om detta får vi tydligen inte veta någonting i dag, om inte herr budgetministern nu behagar lyfta på förlåten.

Herr talman! Det är inte bra när båtar går på grund — det håller jag helt med Olof Palme om. Men steget därifrån till att göra generella uttalanden om kryssningen som ett sätt att ta sig fram på sjön i största allmänhet tycker jag är aningen för långt. Det är ett riktigt sätt att ta sig fram på i vissa lägen. En minoritetsregering måste och skall söka stöd hos olika grupperingar i riksdagen för sin politik. I den mån den lyckas med det är den framgångsrik. Det är inget skumt med det. Trots Olof Palmes hårda ord om regeringen kan man i dag konstatera att vi har fått stöd för den ekonomiska politiken av moderaterna. Vi har också nyligen presenterat en skattereform som stöds av socialdemokraterna. Sammantaget betyder det att vi får en politik som stöder sig på dem som representerar en majoritet av medborgarna i Sverige. Vi har fått det stödet, inte genom att ge avkall på några fundamentala principer, inte genom att springa till mamma eller pappa, som Olof Palme uttryckte saken när det gällde momssänkningen — vi har fått stöd också för behovet av att sänka momsen. Kvar står också det faktum att moderater och socialdemokrater i de två frågor som dominerar den här debatten — den ekonomiska politiken och skattepolitiken — i den mån man inte samverkar med regeringen saknar egna försvarbara eller hållbara alternativ. Det är bra att socialdemokraterna kunnat ena sig med mittenpartierna om en skattereform som innebär sänkta marginalskatter för praktiskt taget alla heltidsarbetande löntagare i Sverige. Men det är inte bra att man är så till den grad tomhänt när det gäller den ekonomiska politiken som Olof Palme själv mycket tydligt demonstrerade. Vi har två viktiga balansbrister i svensk ekonomi, och vi försöker inte på något sätt frisera den bilden, Olof Palme. Vi understryker den i själva verket. Vi har balansbrist i form av underskott i bytesbalansen och i form av underskott i statsbudgeten. Regeringens politik går ut på att försöka rätta till båda dessa brister. Det är till detta som den ekonomiska politiken syftar, den politik som vi presenterade för riksdagen tidigare i höst och nu behandlar i riksdagen. Som budgetministern har betonat i sina inlägg måste båda dessa balansbrister angripas samtidigt, därför att de är beroende av varandra. Vi måste begränsa den inhemska konsumtionen, både den privata och den offentliga, för att på det sättet få resurser att ställa till förfogande för den konkurrensutsatta industrin. Vi måste dessutom direkt angripa kostnadsläget i industrin, annars kommer industrin inte att kunna utnyttja de resurser som ställs till förfogande. Inga investeringar kommer till stånd, om det inte lönar sig att sälja hemma och på världsmarknaden. Vi har vidare som mål att hålla sysselsättningen uppe på så hög nivå som möjligt, att bekämpa arbetslösheten. Det är nog så, herr talman, att Olof Palmes rallarsvingar till trots— enligt honom struntar vi i de arbetslösa — har vi detta som huvudmål för den ekonomiska politiken. Vi kan också peka på att vi har nått goda resultat med hänsyn till de ekonomiska betingelser som vi lever under. Vi har gjort det i insikten om att det är möjligt att hålla en hög sysselsättning bara om industrin kan expandera. Och det kan den inte göra om den inte är konkurrenskraftig på hemmamarknaden mot importen och på världsmarknaden mot andra länders företag. Rent teoretiskt håller socialdemokraterna med om detta. Men i praktiken är man inte beredd att föra den politik som är nödvändig. Det gäller i hög grad besparingarna, som Olof Palme uppehöll sig vid ganska mycket. Vad vi där tycker framgår i klartext av utskottsbetänkandet. Vi älskar ingalunda att skära i de offentliga utgifterna, Olof Palme, och vi vet också att det är impopulärt att göra det för partier som vill ha en reformprofil. Och vore det bara SIFO och IMU som vi hade att ta ställning till skulle vi inte pruta en enda krona. Kravmaskinen mal för högtryck med starkt stöd av våra massmedier, som gör allt för att utmåla varje liten anpassning för den ena eller andra gruppen som den slutliga katastrofen — för pensionärerna, villaägarna, hyresgästerna, skolan, de handikappade, barnfamiljerna, för dem som behöver barnomsorg, för i stort sett alla. Det finns ingenting lättare i politiken än att angripa dem som ställer krav på medborgarna att vara med och göra sitt i en för landet besvärlig ekonomisk situation. Ändå måste vi ställa de kraven. Och jag tror att medborgarna själva är betydligt villigare att vara med och hjälpa till än vad deras representanter både i oppositionspartier och organisationer egentligen föreställer sig. Ändå har naturligtvis skräckmålningarna sin effekt. Men inga av de hemskheter som utmålas finns det täckning för i regeringens förslag. Däremot är de åtgärder som rekommenderas helt nödvändiga just för att rädda Välfärdssverige från den kollaps som socialdemokraterna nu menar att regeringens besparingsförslag innebär. Det är dessa realiteter snarare än SIFO:s och IMU:s förenklade värld som vi måste ta hänsyn till. I dag är socialdemokraternas motiv för att inte gå med på några besparingar att de har avvisat momssänkningen, och då behövs ingen åtstramningspolitik i övrigt. Varför inte det då? Hur kan man då i sin reservation tala om ”ett alltmer svårkontrollerat statligt budgetunderskott”? Om man anser att vi har ett för stort budgetunderskott, hur kan man då samtidigt skriva att det inte behövs några åtgärder för att minska det? Det är faktiskt precis vad man gör. Frågan är desto mer motiverad — och jag föreställer mig desto svårare att besvara — som man i samma dokument underkänner regeringens bedömning av konsumtionsutvecklingen. Den blir nog inte så dålig som regeringen tror, menar socialdemokraterna. Men i så fall borde det ju finnas utrymme för ännu hårdare köpkraftsindragning genom besparingar i de offentliga utgifterna än vad regeringen föreslår. Regeringen tror inte på en ensidig åtstramningspolitik. På den punkten slår socialdemokraterna in öppna dörrar i sina krisprogram och i sina utskottsreservationer. Det är för att vi inte tror på en sådan ensidig politik som vi också kombinerar besparingarna med lämpliga motåtgärder för att hålla köpkraften och därmed sysselsättningen uppe. Investeringsstöd, devalvering, momssänkning och i det längre perspektivet också en omfattande skattereform är delar i den politiken. Dessutom föreslår vi omfattande åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. 5 miljarder har vi satsat på arbetsmarknadspolitiken bara i år. Det kan vara bra att påminna om det, när socialdemokraterna och nu senast Olof Palme försöker göra gällande att beviset för om man vill eller inte vill bekämpa arbetslösheten står och faller med skillnaden mellan AMS senaste förslag och vad regeringen anser sig kunna gå med på.

Den skillnaden är lika tydlig mellan regeringspartierna och moderaterna när det gäller skattepolitiken.

Herr talman! Det var ju tidningen Falu-Kuriren som bringade oss in på de nautiska bekymren. Det är inget fel på att kryssa, Ola Ullsten. Det är sådant man brukar göra i motvind, så här talar en viss erfarenhet. Jag kom på en annan bild som möjligen kan sprida ljus över den besvärliga seglats mellan olika grund som regeringen gör. Jag minns en gammal film med Alec Guinness. Han spelade en sjökapten som hade en fru i Tanger och en i Gibraltar och åkte med sin båt däremellan. Han var väldigt stilig i sin granna uniform. Men han blev med tiden ganska flåsmätt och drabbades av diverse grundstötningar. En sådan seglats är det alltså bekymmersamt att försöka sig på. Nu försöker Ola Ullsten vara ansvarsmedveten och säga att vi måste hålla tillbaka den privata konsumtionen. Vi måste göra kännbara ingripanden. Ja, men varför sänker ni då momsen? Om ni skall hålla tillbaka den privata konsumtionen och klä er i säck och aska och vara ansvarsfulla, varför vidtar ni då kortsiktigt konsumtionsstimulerande åtgärder som att sänka momsen? Det hänger inte ihop. Den här tagelskjortan kommer ni på först när ni skall finansiera momssänkningen, för då får ni gå på pensionärerna och de studerande. Pensionärerna skall betala momssänkningen genom att bli av med KBT och få ett försämrat basbelopp, och studenterna får mindre studiemedel. Men grundsynen är att tala om att ni bjuder på momssänkningen. Sedan sade Ola Ullsten: Vi gör ju vad vi kan, och jämfört med betingelserna når vi goda resultat. Det beror förstås på vilka betingelser man jämför med. Häromdagen hörde jag en folkpartiminister huta åt de handikappade, för de hade det i alla fall bättre än handikappade i u-länderna, så de skulle inte ställa några krav utan vara nöjda med sin lott. Och det är klart att i jämförelse med Englands eller Amerikas slumstäder har de 61 000 arbetslösa ungdomarna i Sverige det kanske också hyggligt. Men tycker verkligen Ola Ullsten att det är ett bra resultat när man har 133 000 arbetslösa, varav 61 000 är ungdomar? Folkpartiet var ändå det parti som gick ut och sade: Vi ställer ut en ungdomsgaranti, vi lovar att varje ung människa här i landet skall få arbete eller utbildning eller praktik. Ingen enda skall behöva gå arbetslös. Det var vad ni lovade, och nu säger ni att det är ett gott resultat när 61 000 ungdomar går arbetslösa. Vi säger att det är ett utomordentligt dåligt resultat, eftersom det innebär att ungdomarna råkar ut för stora sociala faror, att de löper stor risk för att känna att tillvaron är meningslös. I ett radioväktarprogram häromdagen sade en ung flicka: Jag klarar mig nog, men vad gör mina kompisar som sitter nedanför Tempo med plastkassarna och ölburkarna och knarket? Jag vet att de inte har något annat att göra än att gå och stämpla. Det går bra att stå här i talarstolen och säga att vi måste ta gemensamma tag för att föra landet ur krisen. Men ni 61 000 ungdomar — er insats för att föra landet ur krisen är att vara arbetslösa! Detta är väl inget gott resultat? Skall det vara skillnaden mellan marknadsekonomi och centralstyrd ekonomi, så använder jag all centralstyrning i världen om det kan skapa jobb åt de här ungdomarna, för jag låter mig inte ledas av några dogmer. Fungerar inte marknaden så att den ger jobb, får vi ingripa i marknaden. Ni säger att ni talar i klartext om besparingarna. Ni skall skära ner utgifterna med 12 miljarder kronor; det har ni lovat Gösta Bohman. Vi utmålar inte detta som några fasor, vi bara frågar: Vad är det som skall sparas? Är det bostadssubventionerna eller räntestödet? I dag har Birgit Friggebo visat vad det skulle kunna leda till. Är det u-hjälpen? Nej. Är det livsmedelssubventionerna? Skall allting läggas på Karin Söder för att skära ner på det sociala? Eller skall ni försämra ytterligare för arbetslösa ungdomar? Jag vet inte, men det är just därför att jag inte vet som jag frågar. Ni begär att riksdagen skall ge er fullmakt att skära ner utgifterna med 12 miljarder samtidigt som ni sänker momsen och samtidigt som 61 000 ungdomar går arbetslösa. Det tycker vi är ett konstigt samhälle.

Herr talman! Jag spelar gärna Alec Guinness roll ett tag och kryssar mellan mitt Tanger och Gibraltar, dvs. mellan socialdemokrater och moderater. Jag finner att det går ganska bra. Vi får moderaternas stöd för en, som jag menar, riktig ekonomisk politik. Den innebär hårda påfrestningar för många men skapar förutsättningar för balans på sikt och därmed nya reformåtaganden, som vi i dag inte kan klara. Det är, som jag sade förut, rätt skönt också i den socialdemokratiska hamnen. Där har vi kunnat få förståelse för vårt krav på marginalskattesänkningar av en omfattning som av socialdemokrater för bara några år sedan ansågs som fullständigt otänkbar. Jag är inte ute för att håva in några poänger för den ena eller andra partigrupperingen. Däremot tycker jag det finns all anledning för skattebetalarna att betrakta sig som vinnare i det spel där moderaterna för sin del valde att ställa sig helt utanför. Varför sänker vi då momsen — undrar Olof Palme — om vi samtidigt har klart för oss att det gäller att föra en stram ekonomisk politik? Ja, det finns i varje fall tre skäl för det. För det första — och därvidlag tycker jag det är konstigt att det skall vara så svårt att få socialdemokratiskt stöd — anser vi att man inte kan föra en ensidig åtstramningspolitik. En sådan skulle visserligen kunna redovisa, i varje fall kortsiktigt, bättre saldosiffror, men jag tror att den på längre sikt skulle leda till just det som Olof Palme varnar för och som vi har sett exempel på i andra länder, nämligen att åtstramningen bara skapar behov av ny åtstramning. På vägen får vi dras med fortsatta obalanser och framför allt med en högre arbetslöshet, som ju alltid brukar följa i den ensidiga åtstramningspolitikens spår. Vi måste alltså satsa på att både föra en restriktiv budgetpolitik för att på sikt få bukt med offentliga utgifter, som stiger snabbare än de offentliga inkomsterna, och föra en offensiv politik som innebär att vi håller köpkraft och efterfrågan uppe samt därmed också skapar förutsättningar för investeringar och sysselsättning. För det andra fanns det ett alldeles speciellt skäl den här gången. Olof Palme brukar visserligen rubricera det som ett slags manipulation med löneavtalet, men det är — för att knyta an till vad Olof Palme sade i sitt första inlägg — regeringens ansvar att se till att prisutvecklingen hålls inom givna gränser. Har löntagarna i sina avtal skrivit in bestämmelser som innebär rätt till kompensation om priserna överstiger en viss nivå, så kan jag inte finna annat än att det ingår i regeringens ansvar att se till att priserna om möjligt inte överstiger den nivån. Gör de det, så får löntagarna inte kompensation för hela prishöjningen utan bara för två tredjedelar av den. Även sett ur snävt löntagarperspektiv måste det alltså vara en fördel om den s.k. prisklausulen i avtalet inte utlöses. Vårt tredje skäl borde också vinna viss förståelse från socialdemokratiskt håll. Om vi nu skall föra en återhållsam politik och hålla igen konsumtionen, så finns det anledning att se till att inte hela bördan av denna återhållsamhet drabbar de aktiva löntagarna via löneavtalen, utan att man så gott det går försöker sprida ut effekterna på alla grupper i samhället, samtidigt som man naturligtvis tar rimlig hänsyn till de fördelningspolitiska effekterna. Jag tror att det är riktigt av regeringen att satsa på en ganska stram finanspolitik i stället för att kräva ytterligare återhållsamhet på lönesidan. Sedan tycker Olof Palme att det är litet cyniskt att säga — eller kanske litet tafatt, jag vet inte vilket uttryck han använde; kanske inget av dem, men jag uppfattade det så — att vi försöker göra så gott vi kan för att avhjälpa arbetslösheten. Ja, vad är det för fel i att erkänna att man inte kan göra mer än man kan? Vi har 133 000 arbetslösa. Det är mycket. Det är mycket mer än vad vi önskar. Det finns 25 miljoner arbetslösa i OECD-länderna, Olof Palme, och om vi ser arbetslösheten i det perspektivet, tycker jag att när vi säger att vi försöker göra så gott vi kan i Sverige, så kan vi också visa på att resultatet blivit ganska gott, i en internationell jämförelse. Sett från de arbetslösas synpunkt skulle jag däremot inte en sekund drömma om att säga att resultatet är gott. Men jag kan visa på att när det gäller de ansträngningar som är möjliga inom ramen för de förutsättningar vi har — och de förestavas ju i någon utsträckning av vad som händer utanför våra gränser — har vi lyckats ganska hyggligt. Ungdomsgarantin är tyvärr ingen garanti för att alla människor som är unga får sysselsättning — det har vi heller aldrig ansett eller gjort anspråk på. Ungdomsgarantin är ett system som innebär att man skall se till, genom samarbete mellan arbetsmarknadsmyndigheter och skolan, att de som lämnar grundskolan inte lämnas vind för våg utan att någon vet vad som händer; de skall bli erbjudna antingen fortsatt utbildning eller praktikantplats eller ett jobb. Det systemet är i funktion. Att det inte har gett bättre resultat vad gäller sysselsättning bland ungdom är inte ungdomsgarantins fel, utan ett resultat av de svårigheter som vi tillsammans med andra länder har att hålla sysselsättningen på den nivå som vi skulle önska. Jag är dessutom alldeles övertygad om att antalet arbetslösa, både i de yngre och i de äldre årgångarna, skulle ha varit betydligt större, om man hade följt de rekommendationer på den ekonomiska politikens område som socialdemokraterna i opposition förordar. Nu tror jag dess bättre att socialdemokrater i regeringsställning faktiskt skulle föra en annan och mera ansvarsfull politik. Men låt mig apropå arbetslöshet påminna Olof Palme om att även då socialdemokraterna var i regeringsställning — och jag är alldeles övertygad om att de då gjorde precis allt vad de kunde för att bromsa arbetslösheten, precis som vi nu försöker göra — så hade man i början av 1970-talet högre arbetslöshetstal än vad vi har i dag. Inte heller detta är någon tröst för de unga arbetslösa, men det kan möjligen vara ett påpekande värt att göra i den här debatten.

Herr talman! Vore det så, att Ola Ullsten sade att ”vi gör så gott vi kan”, så begriper ju var och en att förväntningsnivån skulle vara väldigt låg, och man skulle då inte ha så mycket att anföra. Men problemet är att han anser att det är ett bra resultat — och det vägrar jag att säga. Nu fick vi reda på att ungdomsgarantin i stort sett inte betyder någonting alls mer än en verbal önskan att ungdomar måtte få det bra. Men en garanti för att alla ungdomar skall få jobb, utbildning eller praktik har inte hindrat att 61 000 av dem inte har någonting av detta. Och om detta är ett gott resultat begriper jag inte vad man har för måttstock att mäta med. Det är riktigt att vi under en månad — en enda månad — hade högre arbetslöshetssiffror än nu. Då satte vi till alla klutar, hittade på mängder av nya arbetsmarknadspolitiska instrument och klarade av det problemet ganska snabbt. Nu har ni i stort sett samma arbetslöshetssiffra, men ni säger att ni är nöjda och att det är ganska bra som det är. Det är skillnaden — om mellan liberalism och socialdemokrati vet jag inte, men någon skillnad är det. Visst är det bra att säga att löntagarna inte skall bära hela bördan. Men jag tror så väl om Sveriges arbetare och tjänstemän att jag nästan är säker på att de skulle svara ja, om man gick ut till dem och frågade: Är ni beredda att avstå från en momssänkning för att vi i stället skall kunna göra allt vi kan för att unga människor skall få jobb? Men ni har valt att försöka få igenom åtminstone halva momssänkningen och sedan säga nej till insatser för ungdomen. Vi socialdemokrater har ställt oss på ungdomarnas sida. Vi säger: Det är viktigast av allt att vi kan försöka rädda så många unga människor som möjligt från arbetslöshetens gissel denna vinter. Ni säger nej. Ni säger att det är viktigare att sänka momsen. Det är ganska rörande när Ola Ullsten säger: Vi för i själva verket en ganska stram finanspolitik. Hur kan man säga att man för en stram finanspolitik, då man har ett budgetunderskott på 75-80 miljarder, vilket motsvarar 10-12 76 av BNP? Jag tror inte att det finns något land bland industriländerna som har så usla statsfinanser som Sverige. Tidigare brukade man anföra Italien som exempel, men jag tror att Italien i dag ligger bättre till än Sverige. Att då säga att regeringen för en ganska stram finanspolitik är att ha låga ambitioner när det gäller att göra så gott man kan. I alla fall ger det inget gott resultat. Vi dämpar inflationen, och det är bra för löntagarna, för då utlöses inte löneklausulen, säger Ola Ullsten. Men konjunkturinstitutets rapport ger oss mycket klart besked på denna punkt. Man kan möjligen hoppa jämfota över löneklausulen i år. Den skulle f. ö. ha gett ett mycket begränsat utslag. Om priserna hade passerat taket med 1 20, hade löntagarna nämligen fått 65 hundradelar av det i ersättning. Men genom detta jämfotahopp får man helt bergsäkert en utlösning av nästa års löneklausul. Förmodligen blir beloppet då högre genom att inflationen drivs på. Men utlösningen av den löneklausulen och utbetalningarna till följd av denna kommer först efter september 1982. Man skall inte föra en ensidig åtstramningspolitik, säger Ola Ullsten. Nej, men det regeringen nu gör är att den försöker spä på med vissa åtgärder hösten 1981 för att det skall se bra ut våren 1982. Sedan sätter man in åtstramningsåtgärder som får effekt hösten 1982. Det är ingen ensidig åtstramningspolitik, säger Ola Ullsten. Nej, det är en antikonjunkturanpassad finanspolitik, möjligen med propartipolitisk inriktning. Jag är ledsen, men det skapar inte stor respekt. Eftersom den första fasen är ett faktum, är vi inför detta beslutsögonblick i alla fall intresserade av att få veta vad dessa utgiftsnedskärningar innebär. Vi har moderaternas lista. Folkpartiet vill inte skära på u-hjälpen, och Birgit Friggebo argumenterade mycket bra mot ett borttagande av bostadssubventionerna. Centern får aldrig mer röra livsmedelssubventionerna. Det har man heligt lovat Erik Jonsson och alla andra. Vad återstår? Är det socialdepartementet och arbetsmarknadsstödet som skall bära hela bördan? Jag tycker att ni rent moraliskt har skyldighet att ge besked på denna punkt.

Herr talman! Får jag be Olof Palme, som just nu talar med förre finansministern Gunnar Sträng, att fråga Gunnar Sträng: När hände det att Gunnar Sträng steg upp i kammaren i mitten av november och talade om hur hans statsbudget, som skulle presenteras i januari, skulle se ut post för post? Jag är helt övertygad om att Gunnar Sträng redan — eftersom Olof Palme nu är på väg därifrån — har sagt att han aldrig gjorde det. Och i den mån han sade det var det också helt korrekt, för det gjorde han aldrig. Och det kan ingen regering göra. Vi har sagt att vi av ekonomisk-politiska skäl måste föra en stram budgetpolitik. Vi har t.o.m. angett hur mycket vi måste förstärka saldot med. Och kan vi få idéer om nya insatser i den riktningen tar vi tacksamt emot dem. Men självfallet kan vi inte redovisa exakt budgetpost för budgetpost vilka besparingar som skall göras. I sinom tid kommer riksdagen att få ta ställning till det. Olof Palme säger att vi inte för någon stram finanspolitik. Jo, det är just vad vi gör! Och det finns faktiskt flera sätt att visa det på än genom att redovisa det budgetunderskott som gäller för tillfället. Vi kan också visa att vi praktiskt taget har nolltillväxt vad gäller statens utgifter f.n., att den budgetmangling som Rolf Wirtén nu är ansvarig för är hårdare än någon budgetmangling troligen någonsin har varit — och det är just det man menar med en stram finanspolitik. Vi kan också visa att denna strama finanspolitik har spritt sig ut till kommunerna, där man har efterlevt de anmaningar som man har fått från regeringens sida och där en utgiftsexpansion på ca 6å8 96 har skruvats ner till en expansion som förhoppningsvis snart är nere i bara en enda procent i genomsnitt. Vi för inte bara en stram budgetpolitik vad gäller statens budget utan får stöd för kravet på återhållsamhet även ute i kommunerna. Så till momsen och de arbetslösa ungdomarna. Man skulle kunna gå ut och fråga dem: Vad föredrar ni, jobb eller momssänkning? Jag tror inte att de riktigt skulle förstå frågeställningen, Olof Palme. Jag förstår själv inte Olof Palmes räknestycke. Han menar att i och med att socialdemokraterna inte sänker momsen får man pengar över för att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inte en krona har socialdemokraterna fått över genom att avstå från att sänka momsen, eftersom man ju också säger nej till de besparingsåtgärder som denna momssänkning skulle matchas med. De pengar som socialdemokraterna säger sig vilja använda utöver dem som regeringen gått med på för arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller för vilka åtgärder det än må vara, måste man följaktligen låna upp. Med de pengarna kommer man att öka det budgetunderskott som man så starkt kritiserar. Därför går detta räknestycke inte ihop, och därför imponerar Olof Palmes budskap till de unga arbetslösa egentligen inte alls. Däremot tror jag att det kan vara av intresse för dem att veta, att på förslag av regeringen har riksdagen i ordinarie budget för innevarande budgetår nyligen beviljat 2,4 miljarder kronor för beredskapsarbete och drygt 3 miljarder kronor för arbetsmarknadsutbildning. Det är fakta som står sig.

Herr talman! Jag vill inte vara petig, men någon ordning på de här debatterna bör det ändå vara. Enligt arbetsordningen kan statsråd begära ordet på två sätt. Det ena är att anmäla sig i förväg, och det andra är att gå in i debatten med ett kortare inlägg för att bemöta annan talare. Här har i dag först Birgit Friggebo och sedan Ola Ullsten gått in i debatten på det sistnämnda sättet men med långa, förberedda anföranden, som de har läst upp här. Jag tycker att herr talmannen skulle ta statsråden i örat, så att vi får ordning på detta i fortsättningen. Till Ola Ullsten vill jag bara säga två ting därutöver. Ola Ullsten sade för en stund sedan att socialdemokraterna och moderaterna inte hade något alternativ. Får jag då påminna Ola Ullsten om att när vi inte röstade ned tvåpartiregeringen i våras, så var det därför att den regeringen utfäste sig att föra den ekonomiska politik som vi var överens om i trepartiregeringen och som vi hade redovisat i den reviderade finansplanen. Det alternativet står vi för, och jag hoppas att regeringen också står fast vid det. Det andra jag vill säga till Ola Ullsten är att när han förklarar att skattebetalarna kan betrakta sig som vinnare på den stora skatteuppgörelsen, så frågar jag: Hur skall skattebetalarna kunna vinna på att staten sänker inkomstskatten med 10,3 miljarder och tar in 1,4 miljarder genom avdragsbegränsning och 8,9 miljarder genom höjda arbetsgivaravgifter eller proms? Enligt min matematik blir det plus minus noll. Därutöver kommer de ökade skatter som inkomsttagarna drabbas av genom att indexregleringen i stort sett har halverats. Men, herr talman, tillbaka till ordningen. » Vi har i 1980 års långtidsutredning en väldigt god bas för att bedöma Sveriges samhällsekonomi och vad som behöver göras för att återvinna dess förlorade balans. Utredningens slutsatser godtogs av så gott som alla remissinstanser, och därför lades den till grund för den strategi för de kommande årens politik som den tidigare trepartiregeringen redovisade i årets reviderade finansplan. Strategin byggde på att den ekonomiska återställningsprocessen skulle utgå ifrån en kombination av åtstramande åtgärder och utbudsstimulanser. Dämpningen av den privata och offentliga konsumtionen skulle med andra ord förenas med åtgärder som var ägnade att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och lönsamhet, stimulera investeringarna, avveckla olika rörlighetshämmande hinder på arbetsmarknaden samt generellt sett åstadkomma förstärkt funktionsduglighet och en ökad dynamik i vår ekonomi. Genom ett mera konkurrenskraftigt och effektivt arbetande näringsliv skulle exporten stimuleras och en uppgångi efterfrågan på svenska varor kunna åstadkommas, som ersatte den nedgång däri som de direkt konsumtionsbegränsande åtgärderna åsyftade. De svenska företagens möjligheter att konkurrera på hemmamarknaden skulle stärkas. Som bekant redovisade långtidsutredningen två skilda alternativ. Det ena — huvudalternativet — förväntades leda till balans gentemot utlandet under loppet av 1980-talet. Det andra, som betecknades katastrofalternativet, beräknades ytterligare förvärra obalansen i vår ekonomi. När vi nu diskuterar tvåpartiregeringens ekonomiska paket, finns det all anledning att göra en avstämning av vad som skett sedan långtidsutredningen offentliggjordes. Vi kan då konstatera i stort sett följande: För det första har den privata konsumtionen utvecklats svagare än vad långtidsutredningen beräknade i sitt huvudalternativ. För det andra ligger den kommunala konsumtionens ökningstakt nära katastrofalternativets siffror. Men trenden är positiv. För nästa år tyder mycket på att den kommunala konsumtionsutvecklingen kommer att ligga närmare huvudalternativet. Men detta innebär i konsumtionshänseende att det blivit den privata konsumtionen som fått bära påfrestningarna av den kommunala konsumtionens alltför snabba utveckling. För det tredje har investeringsutvecklingen hittills blivit klart sämre än vad långtidsutredningen förutsatte. Visserligen motsvarade näringslivets investeringar förra året i stort sett huvudalternativet, men i år torde de ligga på katastrofalternativets nivå. Och sammantaget under en längre period har investeringarna utvecklats alltför svagt. För det fjärde har den förutsatta ökningen av exporten inte kommit till stånd. I år är utvecklingen t.o.m. vikande. Att bytesbalansen förbättrats under första halvåret beror bl.a. på en större minskning av importen till följd av den privata konsumtionens åtstramning. Ser vi för det femte slutligen på bruttonationalprodukten, finner vi att tillväxttakten i ekonomin ligger klart under katastrofalternativet. Av den här sammanställningen kan man dra den slutsatsen att trepartiregeringens ekonomiska politik i stort sett lyckats i åtstramningshänseende, vilket bl.a. avspeglas i förbättrad handelsbalans och minskad utlandsupplåning. Men utvecklingen i utbudshänseende ter sig däremot mera oroande. Den ökade produktion och förbättrade produktivitet som utgjorde det ena av de två målen för de senaste årens ekonomiska politik har inte uppnåtts. Och — som jag redan påvisat — ”åtstramningsbördan” har kommit att främst åvila de enskilda medborgarna. Vi politiker har med andra ord icke haft förmåga och styrka att tillräckligt hålla tillbaka den offentliga konsumtionen, vilket avspeglas inte minst i de växande budgetunderskotten. Den nya ”fördelningskonflikt” som jag brukar tala om här i kammaren kvarstår alltså. Mot den bakgrunden skulle det vid första påseende ligga nära till hands att dra den slutsats som den nuvarande tvåpartiregeringen dragit, nämligen att åtgärder som stimulerar den privata konsumtionen borde vidtas. Och detta var ju ett av de olika — ibland diametralt motsatta — motiven för regeringens förslag om en momssänkning med tre procentenheter. Men i rådande läge saknar Sverige den ekonomiska handlingsfrihet som en sådan åtgärd skulle förutsätta. Den skulle — om den inte fullt ut balanserades av i motsvarande mån åtstramande åtgärder beträffande den offentliga konsumtionen — leda till en total efterfrågeökning i ekonomin, som vore oförsvarlig. Vi måste lära oss att lära av tidigare misstag. Det var just efterfrågestimulerande åtgärder av det slaget i mitten av 1970-talet som skapade 1975 års akuta kris. Härom råder bred enighet bland ekonomer och experter både inom och utom vårt land. De stimulantia den dåvarande socialdemokratiska regeringen matade ekonomin med fick vissa kortsiktiga positiva effekter, men smärtan därefter blev bara värre. Vad som då inträffade visade — vilket vi moderater understrukit med skärpa i vårt program för återställd ekonomisk balans — hur riskabelt det är att vidtaga kortsiktiga åtgärder som står i strid med långsiktiga utvecklingsmål. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi i vår motion yrkade avslag på den av regeringen föreslagna momssänkningen. Den efterfrågeökning och den budgetförsvagning som den skulle leda till var — menade vi — icke förenlig med en målmedveten långsiktig ekonomisk politik. De förslag till produktionsstimulanser som regeringen samtidigt föreslog är enligt vår mening icke tillräckligt långtgående och lär inte kunna åstadkomma den förstärkta produktion som erfordras för att den ekonomiska anpassningen skall fullt ut lyckas. Vi föreslog därför att ekonomins utbudssida skulle ytterligare förstärkas genom att första steget i trepartiregeringens egen och ursprungliga marginalskattereform skulle tas redan fr.o.m. instundande årsskifte. Det var ju detta som trepartiregeringen vid upprepade tillfällen i vintras högtidligen gång efter gång utfäste sig att göra. Nu har en uppgörelse till sist träffats mellan de borgerliga partierna i finansutskottet, och den är naturligtvis — vilket har sagts av flera talare tidigare i dag — en kompromiss. Som alla kompromisser innebär den att det minst dåliga av två dåliga alternativ väljs. Men den innebär ändå att trepartiregeringens ekonomiska politik kommer att kunna i stort sett fullföljas under mandatperioden. Genom skärpta krav på utgiftsnedskärningar — jag läser innantill, Rolf Wirtén; ”utgiftsnedskärningar” står det i finansutskottets betänkande — på den statliga sidan begränsas ökningen av budgetunderskottet, och den nära nog halverade momssänkningen kan förväntas leda till att den långsiktiga anpassningsprocessen i varje fall inte försvåras. Herr talman! Sysselsättningsläget torde bli avsevärt försämrat under de närmaste månaderna. Den oro som detta ger anledning till kom till tydligt uttryck i förra fredagens debatt här i kammaren och nyss också i meningsutbytet mellan Olof Palme och Ola Ullsten. Det råder i vårt land inga som helst delade meningar om arbetslöshetens nedbrytande konsekvenser för den enskilde och om att den dessutom utgör ett bevis på att vårt samhälle inte fullt ut tar till vara våra tillgångar i mänsklig arbetskraft. Att långsiktigt trygga sysselsättningen utgör ett av våra allra viktigaste politiska mål, men kortsiktiga åtgärder i det hänseendet måste stå i samklang med de långsiktiga målen. Det finns åtgärder som med det snaraste borde kunna vidtas — eller vilka redan borde ha vidtagits, om vi fått råda — och som överensstämmer med den ekonomiska politiken på lång sikt men ändå kan åstadkomma snabba resultat. Jag syftar främst på en ändring av Åmanlagarna men också på en ny lönepolitik för ung arbetskraft — och det är glädjande att förståelse bland socialdemokraterna börjar komma fram i det hänseendet — samt på utbyggd lärlingsutbildning inne i företagen. Men all erfarenhet visar att tillfälliga stimulantia eller Döbelnsmediciner inte hjälper. Sådana industripolitiska eller arbetsmarknadspolitiska satsningar som minskar rörligheten av kapital och arbetskraft är tvärtom på sikt ägnade att försvåra det övergripande syftet med vår ekonomiska politik. Produktionsapparaten försvagas. Den blir mindre effektiv. Utrymmet för satsningar på långsiktigt lönande produktiv verksamhet minskar. Den för ett exportinriktat, litet och öppet land som Sverige nödvändiga anpassningsprocessen till världsmarknadens snabba förändringar försvåras. Och om vi inte kan återställa balans i vår ekonomi, då begränsas för varje år vår handlingsfrihet. Och då förvärras sysselsättningsproblemen. Vi kan då inte längre garantera trygghet i arbetet. Herr talman! Om, som jag hoppas — om, säger jag — trepartiregeringens ekonomiska saneringspolitik efter uppgörelsen mellan de tre borgerliga partierna kan fullföljas mandatperioden ut, kommer detta att gagna vårt lands ekonomiska hälsa och dess medborgares trygghet och sysselsättning. Och så långt är det bra. Så långt kan jag alltså ansluta mig till Rolf Wirténs optimism, som han fick så hård kritik för av Kjell-Olof Feldt och Olof Palme för en stund sedan. Men vad händer därefter, efter mandatperioden? Tyvärr finns det mycket stora risker för att det sedan skulle vara slut med konsekvensen och målmedvetenheten i den ekonomiska politiken. Jag syftar då inte på den stora risken att socialdemokraterna vinner valet. I dag syftar jag framför allt på skatteuppgörelsen mellan de två mittenpartierna och socialdemokraterna, en uppgörelse som spolierar och fördärvar den marginalskattereform som vårt land så innerligt väl behöver. Uppgörelsen kommer att få konsekvenser vilka står i flagrant strid med trepartiregeringens ursprungliga, långsiktiga strategi. Det går nämligen inte att plötsligt helt lägga om skattepolitiken och koppla loss den från den ekonomiska politiken i dess helhet. De måste följa samma långsiktiga och parallella spår. Annars blir det kortslutning. Och en sådan kommer att inträffa om skatteöverenskommelsen i sina huvuddelar kommer att förverkligas. Nu har tyvärr både mittenpartiernas och socialdemokraternas talesmän gjort bestämda deklarationer i det hänseendet. Överenskommelsen skall tydligen genomföras oavsett vad remissopinion och väljare tycker och tänker. Och det innebär i sin tur att den borgerliga skattepolitik som bedrivits under de senaste åren och som ingått som en central del i den långsiktiga saneringspolitiken nu skall ersättas av socialdemokratisk skattepolitik. Skatteuppgörelsen utgör — utropade häromdagen den socialdemokratiske ledamoten av den gemensamma skattegruppen, Erik Åsbrink — en triumf för partiet och för vår nya skattefilosofi. Men alldeles oavsett vad mittenpartiernas uppgörelse — kapitulation kallas den av socialdemokraterna — i sak innebär, har vi faktiskt tillräckligt avskräckande erfarenheter av socialdemokratisk skattepolitik för att bli djupt oroade. Gunnar Strängs reform i början av 1970-talet lovade — som vi alla minns — att ge två tredjedelar av svenska folket sänkt skatt. Men resultatet blev totalt skärpt skattetryck, från 40 till ca 52 96 av BNP. Efter 1976 har skattekvoten i stort sett legat kvar på samma nivå, därför att trepartiregeringarna genomförde indexreglering av skatteskalorna och sänkte de statliga skatterna. Att sedan slutresultatet inte blev bättre beror på att det kommunala skattetrycket under denna tid undan för undan höjdes. Den nu aktuella skatteuppgörelsen påstås ge 90 90 av svenska folket sänkt skatt. Detta kan naturligtvis inte vara sant. Ingen totalfinansiering av en skatteomläggning kan någonsin leda till sänkt skatt för flertalet skattebetalare. Även nu kommer — om matematikens alla lagar inte slår fel — troligen hela svenska folket att få en skattehöjning fram till 1985, med undantag möjligen för några få verkliga höginkomsttagare som har små eller inga avdrag. Och detta beror på att viktiga beståndsdelar i den borgerliga skattepolitiken plockats bort av socialdemokraterna som villkor för deras medverkan. Dessutom föreligger när man i dag gör en bedömning den betydelsefulla skillnaden mellan Gunnar Strängs skattereform och dagens socialdemokratiska-mitten-skattereform, att den senare utgår från ett betydligt högre skattetryck och en betydligt högre nivå på marginalskatterna än vad Gunnar Strängs s.k. reform gjorde. Det mest väsentliga är emellertid inte den ökade skattebelastningen i och för sig för den enskilde medborgaren, utan uppgörelsens långsiktiga samhällsekonomiska verkningar. Märkligt nog görs i överenskommelsen inte ens ett försök att analysera eller klarlägga de samhällsekonomiska följderna. Låt mig därför, herr talman, påminna om att höjda skatter står i strid med den ekonomiska politik som trepartiregeringen hittills har fört i syfte att komma till rätta med Sveriges ekonomiska kris. Detta har de tre borgerliga partierna gång på gång hävdat i finansplan efter finansplan, i budgetproposition efter budgetproposition. Högre skatter löser inga problem. Högre skatter skapar nya problem. Högre skatter förvärrar de problem som redan finns. Sverige har världens högsta skattetryck och världens högsta marginalskatter. Och det är just detta, har vi sagt, som starkt bidragit till uppkomsten av våra balansproblem. Ytterligare höjda skatter kommer att ytterligare förvärra dessa problem. Vi kommer än en gång att utsättas för följderna av det slags Hagapolitik som på 1970-talet så hårt drabbade Sveriges ekonomi. Möjligheterna att föra en fast saneringspolitik undergrävs. Obalansen kommer under 1980-talet att ytterligare förvärras. Vi har varit inne på rätt väg genom den strategi som trepartiregeringen drog upp. Nu avviker vi därifrån och slår in på en farofylld och felaktig kurs. Utan hänsyn till vilket samhällsekonomiskt läge som Sverige kan befinna sig i innan skattereformen hunnit genomföras, har man redan nu definitivt bundit sig för att finansiera reformen med arbetsgivaravgifter eller proms. Detta står klart i strid med våra långsiktiga ekonomisk-politiska mål. Detsamma gäller i fråga om det urholkade inflationsskyddet, liksom också beträffande vissa av de föreslagna avdragsbegränsningarna och kvittningsförbuden. Arbetsgivaravgifter är och förblir en skatt på arbetskraft, på sysselsättning, särskilt allvarliga i ett läge med stora sysselsättningsproblem. Inte mindre allvarliga är de i ett läge då det är viktigare än någonsin att sänka — inte höja — våra arbetskraftskostnader. Väljs proms — vilket ju socialdemokraterna kräver — i stället för höjda arbetsgivaravgifter, blir det fråga om en skatt — en broms på investeringarna —, i ett läge då dessa i allra högsta grad behöver stimuleras. :Varken proms eller arbetsgivaravgifter lyfts av vid export. Sveriges internationella konkurrenskraft försvagas alltså i ett läge då den behöver förstärkas. Proms eller arbetsgivaravgift drabbar inte importvaror. Dessa varors konkurrenskraft gentemot svenska varor förstärks, i ett läge då svenska företags konkurrensmöjligheter på hemmamarknaden behöver öka. Svenska varor blir dyrare än andra länders, när vi bör köpa mera svenskt och mindre utländskt. Höjd arbetsgivaravgift eller höjd proms skall avräknas genom motsvarande löneåterhållsamhet, sägs det. Vissa löntagarorganisationer protesterar redan, och jag kan förstå dem. Skatteförslaget slår ju inte enhetligt över hela linjen, drabbar alltså inte hela kollektivet på samma sätt. Vissa löntagare gynnas i allra högsta grad. Andra missgynnas desto hårdare. Enskilda löntagare inom de här stora kollektiven drabbas ojämnt och orättvist. Den planering av sin ekonomi som enskilda hushåll byggt på — och skall bygga på, om de är kloka hushållare — under beaktande av gällande lagstiftning omkullkastas på det här sättet över natten. Vi vet dessutom hur det gick i mitten av 1970-talet under Hagauppgörelsernas tid, då motsvarande förhoppningar om löneanpassning restes. På två år drabbades svenska företag av kostnadsökningar på över 40 90, och vår relativa konkurrenskraft gentemot omvärlden försvagades med 25 9. Sverige förlorade marknadsandelar med omkring en femtedel — marknadsandelar som ännu inte har återhämtats. Att enbart ta risker för en upprepning av vad som då skedde är i dagens ännu mera utsatta läge oförsvarligt. Jag menar att det är ansvarslöst. Att socialdemokraterna är beredda att ta sådana risker kan jag till nöds förstå. Hela deras ekonomiska politik under 1970-talet — både före och efter regeringsskiftet hösten 1976 — har ju som huvudinslag haft höjda skatter för våra medborgare och ökade pålagor på våra företag, allt i syfte att därmed finansiera en offentlig expansion, som vårt land definitivt inte längre har råd med. Men mittenpartiernas brott mot de här tidigare deklarationerna och de tidigare löftena är för mig obegripligt. De har nu godtagit just den socialdemokratiska politik som de själva så länge hårt bekämpat — med framgång under trepartiregeringens tid. All erfarenhet från det förflutna talar för att skatteuppgörelsens effekter på investeringar, lönsamhet, konkurrenskraft och sysselsättning måste bli väldigt allvarliga — likaså beträffande nyföretagande, initiativ och risktagande, för bostadsoch villamarknaden samt premieoch aktieägande. Ingen kan i dag säga hur allvarliga följderna kommer att bli. Men ändå vågar mitten låsa sig för en politik som står i klar strid med allt vad vi tidigare erfarit, allt vad vi tidigare hävdat. När man hör och ser sådant faller man lätt för frestelsen att gå tillbaka och studera mittens reaktioner år 1973 på Gunnar Strängs då aktuella s.k. skattereform. Jag citerar vad mitten den gången skrev i en gemensam motion: ”Regeringen har föreslagit att skattesänkningarna skall betalas med ökade skatter. Detta försämrar ekonomin för stora grupper. —-—-- Att föreslå lättnader på ett område och ta igen detta genom ökade pålagor på andra områden kan vi inte acceptera.” Man skrev också: ”Höjd löneskatt försvårar sysselsättningen, höjer kostnadsläget, skapar krav på kompensation och är allmänt prisuppdrivande. —-—- Inkomstök ningar som enbart utgör kompensation för prisökningar får inte slå igenom i ökat skatteuttag.” Och vidare: ”Effekterna på sikt av skattejusteringen har inte belysts tillräckligt tydligt. Man bör inte studera effekterna endast ett enda år. —-- En rad olika förutsättningar måste vara kända för att en realistisk bild över den enskildes eller en familjs ekonomi skall kunna tecknas.” Det hette också att allt pekar på ”att de pluseffekter som först kan uppstå för flertalet förbyts i underskott”. Ja, så hette det då. Vad som är sanning i Berlin och Jena är bara dåligt skämt i Heidelberg. Eller på modern svensk prosa: Vad som var klokt och förnuftigt för mittenpartierna år 1973 kallas i folkpartiets Sverige år 1981 för ”moderata pajaskonster”. Varför denna fullständiga helomvändning? Det kan ju inte vara för att marginalskatterna drastiskt sänks. Dessa är ju — även efter skatteuppgörelsen —långt högre än de var när Gunnar Sträng genomförde sin skattereform. Det måste vara rent partitaktiska bedömningar som har fått leda till att en nödvändig marginalskattereform på detta sätt förfuskats. Men det är Sveriges ekonomiska styrka som sätts på spel. Svenska folkets dom kommer att bli hård, när verklighetens klocka slår. Herr talman! Vi moderater har krävt en sänkning av marginalskatterna. Vårt parti har före och mera envetet än andra påvisat de svenska marginalskatternas fördärvbringande konsekvenser för produktion och produktivitet, för människornas arbetsvilja, för initiativkraft och för rörligheten på arbetsmarknaden och, inte minst, för skattemoralen. Vår kritik mot den nu aktuella uppgörelsen är därför ingalunda riktad mot en marginalskattesänkning som sådan. Den vänder sig mot att marginalskattesänkningen har fördärvats. Förslaget kommer alltför sent. Det är alltför begränsat, inte minst i jämförelse med trepartiregeringens eget förslag för ett år sedan. Och reformen kommer att urholkas redan innan den är fullt genomförd. Varje års fördröjning av denna enligt de tre partiernas samstämmiga uttalanden för knappt ett år sedan centrala reform är ett förlorat år. 1982 blir ett förlorat år, om vårt förslag till en, låt vara begränsad, marginalskattesänkning från den 1 januari nästa år avvisas av kammaren i dag eller i morgon. Vi har självfallet varit beredda att medverka till en finansiering av en marginalskattereform. Men vi är inte beredda att nu definitivt låsa oss för hur det skall ske, och vi är inte heller beredda att överfinansiera en sådan här reform. Den är delvis självfinansierande. En del kan åstadkommas genom ytterligare besparingar på de offentliga utgifterna. Sådana åtgärder är dessutom ägnade att pressa ner automatiken på den statliga budgetens utgiftssida och drabbar inte generellt den privata konsumtionen, som redan förut är hårt pressad. Ni band er förra året för att totalfinansiera marginalskattereformen med arbetsgivaravgifter och moms, sade Rolf Wirtén här för en stund sedan. Nej, det gjorde vi inte. Låt mig påminna om följande. I det ekonomiska handlingsprogrammet från februari fanns det inga uttalanden om att marginalskattereformen skulle finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgifterna eller genom proms. Men i det förhandlingsunderlag som sammanställdes i mars och skickades ut till löntagarorganisationerna och socialdemokraterna fanns det med uttalanden att det andra och tredje steget i reformen skulle finansieras med en höjning av arbetsgivaravgifterna eller med proms. Då kostade reformen 5-7 miljarder kronor. Nu kostar den en bra bit över 10 miljarder. Samtidigt gjorde vi mycket bestämda reservationer beträffande promsen. Finansieringsfrågan var självfallet en del av ett helt paket. I och med att andra delar tas bort, eller förutsättningarna ändras som nu är fallet, måste givetvis också finansieringsfrågan påverkas. Vi skall inte heller glömma bort att PTK och SACO/SR vid överläggningarna med trepartiregeringen lovade att i lönesammanhang beakta marginalskattereformen som den då såg ut. I dag har de ju en helt annan inställning, eftersom reformen nu ser ut på ett helt annat sätt. Alla dessa betingelser har alltså förändrats. Nu är det ju fråga om en skattehöjning och inte om en marginalskattereform där plusoch minuseffekterna tar ut varandra. Vi skall inte heller glömma bort de mycket bestämda reservationer som jag själv gjorde och som flera i regeringen var överens med mig om: att absolut bundenhet vid arbetsgivaravgifter inte kunde föreligga utan att detta måste bli beroende av den samhällsekonomiska situationen och kostnadsläget över huvud taget. > Glöm inte heller bort, Ola Ullsten, om ni händelsevis har gjort det, att regeringen vid överläggningarna efter den 26 mars uttryckligen förklarade sig inte vara bunden i finansieringshänseende. Vi angav tre alternativ: ändring av inkomstskatterna, ändring av mervärdeskatten och ändring av arbetsgivaravgifterna eller proms. Vi förklarade oss vid diskussionerna vara helt obundna. Regeringen är i vad gäller finansieringsfrågan ”helt öppen för diskussion”, hette det. Begränsningar i handlingsfriheten, som det träffade tvåårsavtalet mellan SAF och LO på olika sätt innebär, påminde man emellertid om. Trepartiregeringen sade också att marginalskattereformen bör genomföras i tre steg med början nästa år, dvs. 1982. Det är angeläget, hette det, ”att riksdagen redan i vår tar ställning till alla de tre stegen, så att människorna får möjlighet att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Bl. a. kommer ju alla kalkyler för lån att förändras kraftigt. Regeringens avsikt är att förelägga riksdagen en proposition senare i vår.” Ändå tyckte Rolf Wirtén att vi gör alltför stor affär av mittens löftesbrott. Jag tycker att han skall sluta att hymla. Även då det gäller avdragen har man försökt göra stor sak av att vi moderater förklarat oss villiga att se över avdragen. Rolf Wirtén gjorde gällande att vi hade bundit oss för en lösning liknande den som nu föreslagits. Så är ingalunda fallet! Men vi har varit överens om att orimliga effekter av avdragssystemet bör undanröjas. Vi hävdar nu — lika bestämt som trepartiregeringen och dess talesmän för mindre än ett år sedan — att avdragskarusellen bäst angrips genom själva sänkningen av marginalskatterna. Därmed förlorar avdragen det mesta av sitt värde. Räntekänsligheten ökar. Vi har inte heller bundit oss i tidshänseende, och vi har understrukit vikten av att vallöften infrias. En avdragsreform skall vara rättvis, inte gynna främst höginkomsttagare samt inte bryta sönder symmetrin i skattesystemet. Den skall inte heller bryta mot den grundläggande principen ”skatt efter bärkraft”. Vårt skattesystem är faktiskt redan nu tillräckligt söndertrasat. Att utreda olika möjligheter innebär självfallet ingen låsning. Det förklarade ju trepartiregeringen själv så tydligt man kan göra det. Regeringen sade: Regeringen vill betona att även andra modeller skall studeras och att anpassning så långt möjligt bör ske till nuvarande skatteadministrativa system, liksom också att krav på rättssäkerhet måste ställas på skattesystemet. Det bör understrykas att regeringen ”inte på förhand binder sig för att den skisserade avdragsbegränsningen kan genomföras”. Ingen är betjänt av ”att nya regler om avdragsbegränsningar införs som skapar flera nya problem än de löser”. Regeringen var inte bunden, vi var inte bundna. Varför då, som man gör i dag, påstå att vi har bundit oss? Det är nonsens. Jag skulle vilja ge framför allt herrarna från folkpartiet — eftersom de har deltagit i debatten här i dag — ett gott råd: Sluta upp att försöka göra stor sak avatt vi skulle ha gått med på det ena eller andra i den här skatteuppgörelsen! Det är verkligheten som skall tala sitt tydliga språk. Vi har inte godtagit skatteuppgörelsen med socialdemokraterna — och jag syftar nu i första hand på den som gjordes i våras. Därför kunde vi inte sitta kvar i regeringen. Jag tycker det borde vara nog sagt om det. Vi accepterar inte den nu definitiva skatteuppgörelsen lika litet som vi accepterade den preliminära i våras. Det vet Ola Ullsten, och det vet Rolf Wirtén. Han ville inte tro mig när jag talade om detta för honom innan han gjorde upp den där natten. Han tycks inte tro mig nu heller. Drömmarna om att vi skulle acceptera vissa delar av skatteuppgörelsen tycker jag att han skall sluta framföra. De saknar helt verklighetsförankring! Sanningen är den att den här skatteuppgörelsen enligt vår mening innebär att man inte längre kan driva en konsekvent och hållbar ekonomisk politik på sikt. Nu sitter mitten på två stolar. Man bedriver ena halvan av sin ekonomiska politik med oss moderater och den andra halvan med socialdemokraterna. I längden kommer det inte att gå. Man tycks vilja bortse från att inkomsttagare som har stora ränteutgifter, exempelvis för lån i egnahem, får mindre utbyte av en marginalskattesänkning än vad de inkomsttagare får som inte behövt låna och därför inte har några motsvarande ränteutgifter. De relativa boendekostnaderna ökar för de förstnämnda — inte för de sistnämnda. De förstnämnda får mindre över för annan konsumtion. De sistnämnda får mer över för konsumtion. Och ovanpå detta skall de förstnämnda beskattas för inkomster som de inte har! Skattebetalare som har förmånen att inte behöva vara skuldbelastade gör en dubbel vinst i förhållande till den gäldtyngde. Alla inkomsttagare får dessutom vara med att betala det hela genom att inflationsskyddet i skatteskalorna urholkas och genom att totalfinansieringens effekter till sist slås ut på alla skattebetalare. Antingen i form av lägre löner eller högre priser. Eller bådadera. Samt dessutom, i värsta fall, genom högre inflation och ökad arbetslöshet. Det är ”bara 40 000” som förlorar på reformen, sägs det. Detta är inte sant. Fram till 1985 kommer sannolikt majoriteten av skattebetalarna att drabbas. Men även om så inte skulle vara fallet, om det alltså bara är 40 000 som skulle drabbas, reagerar jag personligen starkt mot det slags matematik som används vid bedömningen av vad som är rättvist och rimligt. En orättvis åtgärd blir, Ola Ullsten, inte mindre orättvis därför att den drabbar ett begränsat antal människor. Den blir inte mera rättvis därför att en majoritet vinner på den. En rättsstat, en liberal rättsstat, måste förutsätta att alla skall behandlas lika och att medborgarna kan lita på statens utfästelser. De enskilda hushållen är helt enkelt skyldiga sig själva och sina familjer att anpassa sin ekonomi efter de regler som gäller. De har rätt att räkna med att lagar och författningar inte skall ändras över natten — den må vara mer eller mindre underbar. Och de har rätt att räkna med att inte genom majoritetsbeslut i riksdagen få sin ekonomi undergrävd eller göra stora förmögenhetsförluster. Den avdragsmodell som de tre partierna har enats om är en uppfinning av den dåvarande norske finansministern Per Kleppe. Den fördes fram av norska socialdemokrater. Dessa har vid närmare granskning funnit att förslagets konsekvenser var så oförnuftiga och orimliga att modellen skrotades. I Sverige har inte bara socialdemokraterna utan också två borgerliga partier ställt sig bakom vad norska socialdemokrater inte ville driva. Sammanfattningsvis, herr talman: Skatteuppgörelsen innebär att marginalskattereformen förlorar den betydelse den borde ha med hänsyn till vår samhällsekonomi. På så gott som varje punkt innebär den en återgång till den skattepolitik som vi hade i vårt land före regeringsskiftet 1976. Vi kan med bitterhet konstatera vilka följder den fick för vårt lands ekonomi. Nu vrids klockan tillbaka. Skatter och pålagor ökar inte bara på medborgarna utan också på våra företag. Bostadsbyggande och bostadsägande hotas, sysselsättningen i byggbranschen och sysselsättningen över huvud taget likaså. Människornas valfrihet i boende och deras respekt för lagstiftarnas moral påverkas negativt, nyföretagande, initiativ och risktagande likaså. Och, än en gång, marginalskattereformen — ett av de viktigaste inslagen i trepartiregeringens handlingsprogram i vintras, som inte minst Ola Ullsten tappert kämpade för vid överläggningarna i slutet av januari och början av februari — får inte de betydelsefulla verkningar vi alla hade räknat med. Den blir i stort sett på sikt ett slag i luften. Generellt sett — och det är kanske det allra viktigaste — står vi inför risken att ett av de två målen för den långsiktiga saneringsstrategin, dvs. den utbudsstimulerande effekten, inte uppnås. De arbetsinsatser som vi har räknat med och den utbyggnad av vår produktionsapparat som vi har hoppats på kommer inte till stånd i önskad utsträckning. Vår konkurrenskraft i förhållande till omvärlden kommer inte att förstärkas utan försvagas. Vi moderater kommer därför att fortsätta att verka för en verklig marginalskattereform och på sikt också för sänkt skattebelastning. Det kan inte rimligen betraktas som ”ansvarslöst”, vilket vår budgetminister har påstått, att som ett långsiktigt mål sträva efter att komma ner till ett skattetryck motsvarande det som förekommer hos våra konkurrentländer inte bara här uppe i Norden, där den högsta marginalskattesatsen är 71 96, utan också runt om ute i världen, där marginalskattetaket är mycket lägre än det är här uppe i Norden. Skattesystemet måste utformas så att både arbetsvilja och sparande stimuleras. Sverige behöver bådadera. Det är klart att den grundsynen måste prägla politiken också på andra områden — arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, utbildningspolitiken, bostadspolitiken och energipolitiken. Begreppet ”offensiv” har alla partier tagit isin mun. Det får inte missbrukas, därför att Sverige behöver en offensiv politik, om vi skall kunna lösa våra krisproblem. Vi måste dra slutsatser av tidigare erfarenheter och undvika gjorda misstag, pröva nya vägar, skapa arbetslust och optimism. Vi måste göra målmedvetna insatser för att gå igenom hela den statliga budgeten och steg för steg pressa ner ett budgetunderskott som framtvingar en reglerad kreditmarknad, ett högt ränteläge och ökad obalans gentemot omvärlden. Vi måste, kort sagt, hävda båda de mål som vi i trepartiregeringen uppställde för den ekonomiska politiken. Vi måste rätta munnen efter matsäcken men samtidigt göra matsäcken större. Så, herr talman, till sist några ord om Olof Palmes anförande. Jag sade ”några ord”, för det behövs inte många. Hans beskrivning av vad som hänt under de gångna åren var ju i dag precis lika osann och verklighetsfrämmande som den har varit i liknande debatter som vi har haft här i det förflutna: De borgerliga är ansvarslösa och okunniga. Socialdemokraterna är ansvarsmedvetna och kunniga. De borgerliga gör allting fel. Socialdemokraterna gör allting rätt. Det enda som är logiskt i det resonemanget är att socialdemokraterna konsekvent har fungerat här i riksdagen som något slags Motvalls käring. Då restriktiv politik har varit nödvändig, har socialdemokraterna förordat expansiv politik. Då expansiv politik har varit önskvärd, har socialdemokraterna krävt restriktiv politik. Alltid tvärtemot — och inte bara tvärtemot vad regeringen har föreslagit utan också tvärtemot vad OECD och andra experter har sagt och tyckt och menat vara riktigt och tvärtemot den ekonomiska verklighet i vilken vi har levat. Det är precis samma sak i dag som det har varit hela tiden, fullt konsekvent i all sin inkonsekvens. Olof Palme sade ungefär så här i slutet av sitt anförande: Vi socialdemo krater står för en annan ekonomisk politik. Det har ni alltid gjort — alltid en annan. I fråga om det längre perspektivet, sade Olof Palme, har vi det helhetsprogram som nu krävs, den samlade syn på landets ekonomiska problem som de borgerliga partierna saknar. Jag tycker att Rolf Wirtén för en stund sedan gav en rätt effektfull redovisning av socialdemokraternas på motsägelse efter motsägelse uppbyggda politik. Jag kan delvis upprepa vad han sade, och jag kan komplettera det. Den socialdemokratiska politiken innebär följande: 1. Socialdemokraterna vill ha högre skatter, när Sverige behöver lägre skatter. 2. Socialdemokraterna vill ha offentlig expansion, när Sverige lider av att ha en alltför stor offentlig sektor. 3. Socialdemokraterna säger sig vilja minska underskotten i både bytesbalans och budget, men i krisprogrammet heter det att underskotten först måste öka. I riksdagen säger man därför nej till alla besparingar. 4. Socialdemokraterna vill öka industrins investeringar men föreslår löntagarfonder, som skrämmer företagen bort från investeringar, och föreslår införande av en proms dvs. en skatt just på investeringar. 5. Man säger att man vill öka lönsamheten i företagen, men man föreslår vinstindragningar, talar om övervinster och vill ha ökade pålagor på företagen. 6. Man säger sig vilja ha fri handel men manipulerar så gott man kan med den handel som finns. Var finns, Olof Palme, de raka linjerna i det här? Var finns logiken? Var finns konsekvenserna?

Herr talman!

Det är om denna skattereform Gösta Bohman har talat. Jag tycker faktiskt att det är mycket märkligt, för att uttrycka mig försiktigt, att det är just moderaterna som angriper denna skattereform och gör det med ett sådant ursinne att de nästan tappar kontrollen över både röstläge och argument. Till det märkliga hör också att Gösta Bohman fullständigt tycks ha glömt bort praktiskt taget allt som vi diskuterade om i trepartiregeringen när det gällde riktlinjerna för den här skattereformen. Vad gäller indexsystemet — det skulle vara ett av våra svek att vi har övergett det — sade man i regeringens promemoria från den 26 mars att regeringen håller öppet för en annan teknik att inflationsskydda skatteskalorna. Det är också precis det man nu gör. Man gör en tillfällig ändring av indexsystemet under en övergångstid, då inkomstskatten ändå kommer att sänkas för samtliga skattebetalare. Trepartiregeringen var överens om att en sådan justering skulle kunna göras, bl.a. med hänsyn till att vi för en tid hade att räkna med att reallönerna skulle kunna komma att utveckla sig negativt i jämförelse med prisutvecklingen. Vi har nu också infört en avdragsreform i skattesystemet som moderaterna har fört ett väldigt liv om. Men också om att en sådan reform vore önskvärd var vi faktiskt överens i trepartiregeringen, Gösta Bohman. Får jag citera ur samma promemoria som nyss; den var det grunddokument utifrån vilket vi förde förhandlingarna med socialdemokraterna, från början med alla tre regeringspartierna närvarande: ”Regeringen är beredd att som ett led i en uppgörelse om en marginalskattereform satsa nödvändiga utredningsresurser på att snabbt belysa möjligheterna att genomföra en förturslösning med den inriktning som angivits. I bilaga 3 skisseras en tänkbar modell för en sådan avdragsbegränsning som bör kunna prövas — —- —-. Det bör understrykas, att regeringen inte på förhand binder sig för att skisserade avdragsbegränsningar kan genomföras ” — dvs. i precis den form som det handlade om. Det är ju ljusår mellan denna öppna attityd till en avdragsreform och de fullständiga skräckmålningar moderaterna nu ägnar sig åt när det gäller den avdragsreform som till sist faktiskt har överenskommits mellan regeringspartierna och socialdemokraterna. Jag skulle vilja fråga Gösta Bohman, för att komma över från den här exercisen om vem som sade vad när och till saken: Vad är det för fel att sätta stopp för den raska marsch in i en låneekonomi som det gamla skattesystemet innebär? Summan av underskottsavdragen har sedan början av 1970-talet ökat från ett par miljarder kronor till över 22 miljarder kronor f. n., dvs. till ett belopp som nästan motsvarar allt som vi tar in i form av statlig inkomstskatt. Reformen innebär inte, som ni kunde säga innan ni tvingades belägga era påståenden med hjälp av fakta om den reform som debatten handlade om, att vanliga småhusägare i vanliga inkomstlägen skulle tvingas från gård och grund och att villamarknaden skulle råka ut för rena katastrofen. Praktiskt taget alla villaägare tjänar på den här skattereformen, Gösta Bohman. Övergångsvis får några få ofrånkomligen känna av vissa verkningar, nämligen de som har mycket dyra hus och mycket stora inkomster och naturligtvis också de som med hjälp av det gamla skattesystemet kunde vältra över hela sin del av skattebördan på andra, dvs. de s.k. nolltaxerarna. Skall vi, Gösta Bohman, tolka det så att vad som skiljer er skattepolitik från folkpartiets är att ni i första hand vill slå vakt om dessa grupper, att det var det som hela skattereformen i er tappning syftade till? Skall vi vidare, för att knyta an till diskussionen om effekterna på villamarknaden och boendekostnaderna, tolka er bostadspolitik så, att det inte alls är de rimliga boendekostnaderna i sig som ni värnar om utan bara om boendekostnaderna för dem som har tillräckligt höga inkomster och som inte får berövas möjligheten att vältra över dessa på andra med hjälp av ett oförändrat avdragssystem?

Vad innebär er djupa indignation mot att skattereformen skall finansieras t.ex. genom någon form av arbetsgivaravgifter? Också det var vi ju faktiskt överens om i trepartiregeringen. Jag läser fortfarande ur samma promemoria, där det står att ”finansieringen för de följande åren förutsätts komma att täckas genom höjd arbetsgivaravgift eller någon vidare form av produktionsfaktorsbeskattning”. Längre fram i promemorian står det så här: ”Om remissbehandlingen av bruttoskattekommitténs betänkande visar att kommittén lyckats ge promsen en utformning som kan tillämpas med kort varsel är regeringen därför beredd att hålla möjligheten öppen att låta denna finansieringsmöjlighet ingå i skattereformen för åren 1983 och 1984.” Det är alltså en text som Gösta Bohman har skrivit under. Det finns inget som helst psykologiskt och politiskt samband mellan denna text och det fullständiga raseri av indignation som Gösta Bohman och andra moderater f. n. vräker över folkpartister och centerpartister för att vi alls överväger tanken på att denna reform eventuellt skall finansieras med arbetsgivaravgifter. Jag tycker dessutom att det är på sin plats att moderaterna ger oss besked om hur man egentligen har tänkt sig att detta räknestycke skall gå ihop. Enligt moderaterna skall vi nu genomföra den skattereform som regeringen och socialdemokraterna har kommit överens om och som kostar ca 10 miljarder kronor — utan att finansiera den. Ovanpå detta skall vi, enligt moderaterna, genomföra en skattereform som skulle kosta 75 miljarder ytterligare. Förmodligen skall inte heller den finansieras på något sätt. Samtidigt skall vi, under samma tid, banta bort ett budgetunderskott på 75 miljarder kronor. Då vill jag fråga Gösta Bohman: Varifrån skall alla dessa resurser komma? Vilka olika områden i den statliga verksamheten har ni tänkt göra rent hus med för att få detta räknestycke att gå ihop?

Herr talman! Jag känner en viss tveksamhet om huruvida jag bör lägga mig i detta intressanta meningsutbyte eller inte. Men man frågar sig: Var finns centerpartiet? Herr statsrådet Boo kanske vill lämna ett bidrag till den här debatten genom att tala om hur ni ser på skattepolitiken — det är ju vettigt. Av . det regeringsbärande partiets närvaro ser man inte ens periskopet — det är ingen annan här än herr Bohman. Nå, min replik är framför allt riktad till Gösta Bohman, som för att vara en panelhöna i skattedebatten flaxar på ganska bra. Det var förskräckliga angrepp han riktade mot folkpartister och centerpartister och mot oss. Herr Bohman sade att vi borde ha litet lägre skatter i landet. Men herr Bohman är ju en landets mest framstående skattehöjare: under hans tid som ekonomiminister höjdes ett femtiotal skatter i landet, och det samlade skattetrycket gick upp bit för bit under hans tid som ekonomiminister. Likväl efterlämnade Gösta Bohman ett budgetunderskott på 75-80 miljarder kronor — en ökning från 3. Trots att han höjde skatten bit för bit och i många olika varianter efterlämnar han detta gigantiska budgetunderskott. Vad har det lett till? Jo, det har lett till inflation, till att vår inflationstakt blev högre än den blev i andra länder och till försämrad konkurrenskraft, och det ledde till den ständigt växande utlandsupplåningen. Nästa år skall vi enligt konjunkturinstitutet låna 19 miljarder kronor i utlandet — dvs. underskottet i bytesbalansen beräknas bli 19 miljarder kronor — och därav är nära 14 miljarder ränta på utlandslånen. 14 miljarder är ränta på de utlandslån som i allt väsentligt har tillkommit under Gösta Bohmans tid som ekonomiminister. Tala om Motvalls käring! Jag är stolt över att vi har gjort så gott vi kunnat för att streta emot den utveckling som inneburit ett budgetunderskott på 80 miljarder kronor, att vi har gjort så gott vi kunnat för att streta emot en utlandsupplåning som innebär att vi nu skall betala nära 14 miljarder kronor i räntor. Det är betydligt mer än hela den svenska bilexporten. Och så står Gösta Bohman här och talar som om det här vore någonting väldigt framgångsrikt och att man skall sänka skatten. Hade ni haft lite större finansiell ansvarskänsla under den tid då ni hade ansvaret, då hade vi inte befunnit oss i den här situationen. När ni hade det ansvaret och åstadkom den situationen skall ni nu inte gnälla på andra. Sedan kan jag inte underlåta att fråga om det här med besparingar. Fru Friggebo hade en ganska effektiv omgång med herr Tobisson i ett helt anförande. Och sällan har så få fått så många ord med på vägen som avdragsproffsen beskars av herr Bohman. De 1,4 miljarder kronor som man drar in på avdragsbegränsningen skall jämföras med de 2,1 miljarder kronor i besparingar som ni vill göra på räntebidrag för bostäder nästa år, vilket skulle innebära 325 kr. i ökad hyra per månad för de flesta enligt fru Friggebo — och jag tror henne. Är det det ni vill åstadkomma? Är det de 17 000 kronornai ert eget program i ökad kostnad för eget hem som ni vill ha? Nu står ni här båda två. Jag vill gärna hitta på någonting som ni kunde vara sams om. Det ni kunde vara sams om vore att tala om vilka utgifter ni skall skära i. Här har vi 12 miljarder kronor i utgiftsnedskärningar, och här har vi herr Ullsten och herr Bohman. Lämna oss — gärna i hemlighet, men annars inför alla kammarens ledamöter — var sin lista, så får vi väl bedöma dem. Gunnar Sträng avslöjade aldrig sin budgets innehåll, säger ni. Nej visst, men han var ju heller aldrig så tokig att han talade om att vi skulle spara 12 miljarder eller skära ner 12 miljarder på utgifterna, så han slapp att få sådana frågor. Ni har bjudit på det. Tala nu om: Är det herr Bohmans lista som herr Wirtén har som arbetsexemplar, har herr Bohman fått några löften om att det verkligen skall vara 12 miljarder, eller är det bara någonting som ni gör nu för att det skall se vackert ut men som ni sedan snällt och beskedligt viker er för i januari, för att återigen få vara med och bidraga till det ekonomiska förfallet i landet? Berätta, berätta, herrar Bohman och Ullsten! Säkert är många — inte bara medlemmar av kammaren — intresserade av att få svar.

Jag ber, herr talman, om ursäkt. Herr Bohman är mycket upprörd över det skatteförslag som här har lagts fram. Jag måste då ställa frågan: Vad är orsaken till detta? I varje fall förslaget om en marginalskattesänkning har mycket stor likhet med det förslag som presenterades av trepartiregeringen. Jag hade förstått kritiken, om han hade varit kritisk mot det som skiljer, nämligen underskottsavdraget. Men här kritiserar herr Bohman hela uppgörelsen, och det förvånar mig att han inte accepterar den bit som han ändå i många år har krävt att man skall genomföra. Man kan konstatera att det är betydligt lättare att tala om en marginalskattesänkning än att genomföra den. Vid genomförandet uppkommer också frågan hur det hela skall finansieras. Det är på denna punkt som kritiken i dag är mycket hård. Jag vill gärna fråga vad det egentligen är som herr Bohman är så upprörd över. Är anledningen att man går längre ner i inkomsuägena när det gäller skattelättnader? Eller är det att man ändrar brytpunkten 12 000 kr. nedåt i förhållande till den nivå som tidigare diskuterades — från 115 000 till 102 500? Är anledningen kostnaderna, som herr Bohman också kritiserar? Skall man gå ännu högre med brytpunkten blir också kostnaderna mycket större. Detta gör att jag är förvånad över den våldsamma kritik som här riktats mot trepartiförslaget. Jag begärde framför allt ordet därför att herr Bohman sade att man kan betrakta 1982 som ett förlorat år, om inte moderaternas förslag till inkomstskatteskalor för 1982 blir bifallet. Jag måste säga att det är ett förvånansvärt uttalande. Jag har redan tidigare i debatten sagt att skillnaden mellan regeringens förslag och det förslag som moderaterna lägger fram i reservationen är en skattelättnad på 40 kr. vid en inkomst på 60 000 kr. och en skattelättnad på 288 kr. för en person med en inkomst på 90 000 kr. Men för en person som har en inkomst på 200 000 kr. innebär skillnaden en skattelättnad på 4 692 kr.

Herr talman! Jag kan så innerligt väl förstå Olof Palmes tveksamhet inför att gå upp i detta replikskifte. Han är ju i allra högsta grad part i målet. Han står ju som segrare. Det är egentligen bara kransen kring hans änne som saknas. Han har fått igenom en socialdemokratisk skattepolitik. Med ledsnad vill jag påminna om följande ord ur Arbetet den 25 april: ”Feldt väcker Palme på natten: — De säger ja till alltihop! — De köper allt! Wirtén går med på vad jag än säger! Med de upphetsade orden väckte Kjell-Olof Feldt sin partiledare Olof Palme kl. 01.30 natten till i går. Kl. 03.00 väcktes Palme igen, av en ännu mer exalterad Feldt: — Herregud, nu säger han ja och amen till och med till att avskaffa indexregleringen!” Det är inte att undra på att Olof Palme, som nu har fulländat den cirkus som började den 25 april, är stolt och står här och ironiserar. Gör gärna det, det är bara klädsamt — ibland. Men kom inte och påstå att vi hade världsrekord i skattehöjningar. Titta på vad som hände under 1970-talet, hur skatterna höjdes från Gunnar Strängs reform fram till 1976. Därefter låg de statliga skatterna i stort sett stilla. Kommunerna höjde sina skatter, det erkänns. Men jag är faktiskt inte kommunalman. Och det var inte lätt att mot en kompakt majoritet här i riksdagen, som gick emot alla förslag, få ordning på kommunerna. ”Ni efterlämnar”, säger Olof Palme — och jag känner igen det, för så låter det alltid —, ”gigantiska budgetunderskott”. Samtidigt får vi skäll för att vi driver sparsamhetspolitik, för att vi vill minska de statliga utgifterna. Hur vill Olof Palme egentligen ha det? Hur skulle det ha varit om socialdemokraterna hade fått igenom alla sina förslag under den här tiden? Man kan inte rida på två hästar på en gång. Även om man är avsutten ryttmästare eller avsutten löjtnant i kavalleriets reserv kan man inte rida på två hästar på en gång — om man inte är väldigt hjulbent, och det vill jag inte påstå att Olof Palme är. Men han får bestämma sig. Säg då: Det var hedervärt av er att försöka åstadkomma alla dessa besparingar, för det skulle leda till att vi fick ner budgetunderskottet och fick bort automatiken i utgifterna. Men i stället rider han på bägge hästarna på en gång och skäller på oss både för att vi fick ett stort budgetunderskott och för påstådda skattehöjningar. Vad har ni själva gjort? ”Jag är”, sade Olof Palme, om jag inte antecknade fel, ”stolt över att vi har gjort så gott vi kan”. Kan ni inte mera? Då tycker jag ' inte att ni skall vara stolta. Ni har ju tvärtom spätt på under hela den här tiden. Hur skulle det ha sett ut i vår ekonomi om ni hade fått igenom alla de förslag som ni har fört fram i riksdagen under de här gångna åren? Det skulle ha blivit ett fantastiskt stilleben. Jag vill egentligen inte vara exotisk, men jag kan väl få vara det nu. Jag medger att det är litet långsökt, så slipper Olof Palme säga det själv. Jag har framför mig ett citat av Olof Palme, och jag skall läsa upp det med anledning av Birgit Friggebos gästspel här i dag. Det är gammalt, från slutet av 1950-talet, och Olof Palme var ung och frisk och fräsch — fräschare än de flesta. Han sade så här: Det är inte alldeles säkert att alla direkta och indirekta subventioner, som i stor utsträckning inspirerades av ett samhälle som såg ganska annorlunda ut än det nuvarande, är viktigare en dag än de reformer som ännu inte genomförts. Hur är det exempelvis med bostadssubventionerna, som under nuvarande budget uppgår till 500 milj.kr.? Och hur är det med livsmedelssubventionerna på ungefär 300 milj.kr.? Är det alldeles säkert att dessa indirekta subventioner är viktigare utifrån en socialistisk samhällssyn än alla de reformer som vi skulle kunna genomföra om dessa subventioner skars ner? Det var rätt förnuftiga ord som Olof Palme förde fram då. Varför är Olof Palme inte lika förnuftig nu, när bostadssubventionerna ligger i storleksordningen 8 miljarder kronor eller något sådant och när vi verkligen behöver spara? På den tid som det här var fråga om hade Sverige en bättre ekonomi, och då var det inte lika nödvändigt. Men somliga blir ju klokare med åren. Andra blir mindre kloka med åren. Jag lämnar åt fantasin att dra slutsatser. Jag har tyvärr inte så många minuter att ägna åt Ola Ullsten. Jag skulle bara vilja ge honom ett vänligt råd: Kopiera inte Olof Palmes sätt att slå omkring sig med militära termer! Det är inte särskilt tilltalande. Jag vet inte om Ola Ullsten var korpral, konstapel, furir eller något sådant, men jag skulle aldrig drömma om att använda sådana titlar som ett indirekt tillhygge i debatten. Det är så onödigt att dra ner debatten på den nivån. Vad vi nu diskuterar är inte den i historiskt perspektiv mest omfattande skatteomläggning som Sverige har genomfört. Vad vi nu diskuterar är förhållandet mellan den skatteomläggning som vi var överens om i trepartiregeringen, som var en väldigt bra skatteomläggning, som skulle få fart på svensk ekonomi och som Ola Ullsten med mycket energi försökte driva fram, och det resultat som vi nu kan konstatera efter ”den underbara natten”. Det är en/skärande dissonans mellan den skatteomläggning vi var överens om i trepartiregeringen och — den halmhatt, höll jag på att säga, förlåt mig! — det halvdana paket som vi nu har att diskutera. Jag tycker att Ola Ullsten skulle hålla sig för god för att gå ut med flygblad och affischer av det här slaget, där man talar om ”fakta om din nya skatt”, utan att nämna ett enda ord om att man avskaffar indexregleringen åtminstone till hälften och utan att nämna ett enda ord om att skatteomläggningen skall överfinansieras med en proms eller arbetsgivaravgift. Det är inte hederligt.

Herr talman! Varenda bokstav, vartenda ord i det flygblad som Gösta Bohman viftade med här är korrekt. Det kan jag stå för. Får jag f. ö. upplysa Gösta Bohman och kammaren om att jag bara blev vicekorpral. Jag har aldrig använt militära termer i någon förklenande mening. Inte heller menar jag att på något sätt vara spydig när jag använder titeln kapten om någon människa — jag trodde det var en fin titel. Jag brukar inte heller mena att vara spydig när jag använder ordet konservativ om dem som jag tror är konservativa, men även detta tycks ibland uppfattas som spydigheter, så jag får väl sluta med det också. När jag nu, herr talman, om än något motvilligt ändå har fått ordet av er och vi är inne på avdelningen tillmälen, så låt mig säga apropå det som Gösta Bohman sade först, att man inte skall använda formuleringar som pajaskonster, att det har jag heller aldrig gjort. Jag beklagar att det stod så i ett manuskript, men jag läste aldrig upp det, vilket de ca 500 närvarande åhörarna kan tala om för Gösta Bohman.

Det var den karakteristiken han gav av de folkpartister han säger sig så gärna vilja samarbeta med. Men det var kanske ett förfluget yttrande, som Gösta Bohman gärna tar avstånd från, och då finns det som sagt möjlighet att göra det här. Gösta Bohman citerade vidare en socialdemokratisk tidning för att bevisa att det är en socialdemokratisk skattepolitik vi för. Låt mig för att visa hur omöjligt det är att använda den sortens citat för att bevisa någonting över huvud taget citera en annan socialdemokratisk tidning, nämligen Stockholms-Tidningen, som skrev följande efter det att skattereformen hade presenterats: ”Det är förmodligen också en del socialdemokrater, som förvånat — och kanske indignerat — konstaterar att skattesänkningarna blir mycket stora även högt upp i inkomstskikten. Det stämmer inte riktigt med den vanliga socialdemokratiska retoriken i skattefrågan, men det är en nyttig anpassning till skattefrågans realiteter.” Jag tycker det ligger mycket i det som sades i den ledaren. Herr talman! Låt mig till sist — jag lovar att fatta mig kort — säga ytterligare några ord till Gösta Bohman. Jag beklagar att jag återigen ger mig in på militära termer. Man får inte berida två hästar samtidigt, säger Gösta Bohman. Men det är faktiskt exakt det jag tycker att moderaterna gör, med ett klumpigt artisteri dessutom. Först far de land och rike omkring och skrämmer villaägare och småhusägare för de oändliga konsekvenser som skall drabba dem med anledning av regeringens och socialdemokraternas skattereform. Den skattereformen innebär att man begränsar avdragsomfattningen när det gäller dem som har underskott på sina småhus med ungefär 600 milj.kr. Samtidigt föreslår moderaterna inför denna riksdag att man skall spara 2,5 miljarder kronor på den garanterade räntan, vilket innebär att man, som Birgit Friggebo kunde visa tidigare i debatten, när den reformen är genomförd skulle komma att höja kostnaden för ett vanligt småhus med 17 000 kr. för alla småhusägare och att en 3-rummare skulle komma att bli 20 000 kr. dyrare.

Får jag till sist också visa hur man från den moderata kanten, där man på något sätt ändå försöker göra anspråk på att företräda en litet högre moral än vad alla andra gör, rider på två hästar också när det gäller finansieringen av skattereformen. I den promemoria som jag tidigare citerade och som jag inte skall citera nu igen görs det fullständigt klart från den trepartiregering i vilken moderaterna ingick att man skulle finansiera en skattereform. Nu menar moderaterna att en finansierad skatteomläggning är ett svek, inte bara mot trepartiregeringens skattepolitik utan mot hela dess ekonomiska politik. Tala om att försöka att rida på två hästar samtidigt!
Herr talman! Herr Bohman grävde djupt i citatsäcken. Han citerade en artikel av mig från 1955. Jag minns den mycket väl. Jag skrev då att jag är beredd att minska på livsmedelssubventioner och bostadssubventioner för att få chansen att göra någonting åt mentalvården, utbildningspolitiken och arbetsmarknadsutbildningen. Och det var ungefär vad vi gjorde. Men aldrig skulle jag kunna drömma om att ge mig på bostadsbidragen för de sämst ställda för att skydda nolltaxerare och avdragsproffs. Det är ju det som moderaterna i realiteten vill göra. Sedan blev det så fasligt militärt här. Jag vill som en aforism säga att det kanske ändå är bättre med en avsutten ryttmästare, som t.o.m. kan rida på två hästar, än en ännu inte påsutten artillerikapten, som inte kravlat sig upp på någon pålle eller något annat fordon. Det är bättre att föra en djärv och offensiv politik, som försöker lösa alla landets problem, än att försöka lösa dem genom åtgärder som drabbar de sämst ställda.

Jag har frågat om detta fem, sex eller sju gånger, men jag har icke fått något svar. Herr talman! För att återföra denna debatt från alla sväverierna med hästar till den svenska verkligheten vill jag sluta med att citera ett brev från Lena Karlsson i Oskarshamn, som jag hittade när jag var på väg upp till denna replik. Hon skriver så här: ”Jag är en tjej som är 23 år gammal. 1974 flyttade jag från Öland efter nioårig grundskola till Oskarshamn. Jag har jobbat på LM Ericsson sedan dess. Anledningen till att jag skriver till dej är att få berätta hur fruktansvärt ställda vi är i Oskarshamn. I måndags fick vi besked om att 125 människor kommer att varslas om uppsägning, 115 arbetare och 10 tjänstemän. Det beskedet kom som en chock för oss alla, även om man anat så vill man inte tro när LM är ett vinstföretag. Bara i år beräknas LM göra en vinst med en miljard. —-—-—- 1976 fick vi en borgerlig regering . Dålovades jobb för 400 000. Var är dom jobben? Läget i Oskarshamn är fruktansvärt. 400 människor går redan arbetslösa, dom flesta kvinnor och ungdomar. Inte undra på att man undrar vart bär det hän. Är det lustigt att så många är s.k. utslagna i samhället i dag. Jag hoppas att du själv läser det här brevet.

De magra ekonomiska resurser vi har skulle vi främst ägna åt att skaffa dessa ungdomar jobb.

Herr talman! Jag kan väl inte begära att Olof Palme skall känna till så pass mycket om försvaret att han vet att artillerister en gång var lika väl beridna som i varje fall somliga kavallerister. För att belysa ihåligheten i resonemanget om ansvarslöshet och ansvarsmedvetande skall jag nämna några siffror som gäller våren 1981. Det är siffror som jag fått från riksdagens upplysningstjänst. De visar att socialdemokraterna har ökat statsutgifterna under våren med 3,5 miljarder och har åstadkommit besparingar och skattehöjningar på 2 miljarder, dvs. en budgetförsvagning i våras på 1,5 miljarder. Men då skall man observera att av dessa besparingar gäller 1 miljard nedskärningar av försvaret, vilket näppeligen vittnar om något större ansvarsmedvetande. Jag vill också deklarera att vi aldrig har föreslagit att bostadsbidragen skulle skäras ned för dem som bäst behöver bidragen. Vi har tvärtom förklarat att vi skall se över bostadssubventionssystemet så att vi kan ge mer till dem som verkligen behöver bidrag och mindre till dem som inte behöver — det är själva kvintessensen i vårt resonemang. Jag vet inte om jag skall tolka Ola Ullsten så, när han påstår att han vill hedra mig genom att kalla mig kapten, att han menar att jag skall övergå till att kalla honom vicekorpral eller något sådant. Skulle han anse att det var lämplig titulatur här i kammaren kan jag tänka mig det i framtiden, men jag är inte riktigt säker på att det skulle uppskattas av svenska folket om vi gick över till den typen av tilltalsord. Ola Ullsten säger att det är vi som försöker berida två hästar. Nej, vad är det vi gör, vi moderater? Vi står fast vid vad trepartiregeringen kommit överens om i våras, vad trepartiregeringen lovade svenska folket gång efter gång att genomföra. Vi står för detta på varenda punkt. Det är ni som har löpt ifrån det. Vill Ola Ullsten påstå att ni inte har det? Lägg då dokumenten bredvid varandra och titta på dem! Vad finns det kvar av det papper som trepartiregeringen var överens om, om man jämför med det papper som ligger godkänt och signerat av Olof Palme och socialdemokraterna? Sedan påstår Ola Ullsten att allt var sant och rätt som står på det flygblad som jag viftade med för en stund sedan. Problemet med flygbladet är inte vad som står på det utan vad som inte står. Folkpartiet redovisar alltså inte hela sanningen utan bara en delsanning. Och risken med delsanningar är alltid att de brukar förvandlas till osanningar. Och vi politiker är skyldiga att redovisa hela sanningen. Vem var det som skrämde villaägarna först? Det var folkpartitidningen Expressen. Det var inte vi som började skrämmas. Man talar om att vi slår vakt om nolltaxerare och höginkomsttagare. Vilka grupper är det ni slår vakt om? frågar Ola Ullsten. Har inte Ola Ullsten begripit att vad vi slår vakt om, det är Sveriges ekonomi, som behöver förstärkas till gagn för alla medborgare i det här samhället, oavsett om de är rika eller fattiga? Vårt land behöver god ekonomi, så att vi kan ge dem som har det besvärligt det stöd och den omsorg de människorna behöver. Det är själva grunden för hela vår syn på skattepolitiken — inte omsorg om den ena eller andra inkomsttagaren utan Sveriges ekonomi och tilltron till politiker och till att löften skall hållas. Det är helt avgörande för vårt handlande. Har inte Ola Ullsten förstått det så beklagar jag honom.

Herr talman! Det var synd att Gösta Bohman inte passade på att komma med den ursäkt som jag gav honom chans till. Vad gäller min titulatur går det bra att kalla mig ”vice” rätt och slätt. Gösta Bohman menar att felet med flygbladet inte är vad som står på det — det var ju bra — utan vad som inte står på det. Kan vi då vänta oss att få ett flygblad från moderata samlingspartiet snart eller kanske rent av ett besked häri kammaren nu, där det framgår hur mycket dyrare det kommer att bli att bo i ett vanligt småhus när räntesubventionerna för nästa budgetår skall minskas med 2,5 miljarder?